Herr talman! Anders Nilsson säger att de prioriteringsdiskussioner som jag har fört är felaktiga. Men jag vänder mig naturligtvis inte mot prioriteringarna. De görs av Riksidrottsförbundet och de är naturligtvis riktiga. Men alla måste ju förstå att allt inte kan prioriteras, vilket utskottsmajoriteten utgår från, om inte erforderliga medel ges. Det tycker jag är en självklarhet. Sedan vill jag säga några ord om doping. Anders Nilsson säger att denna fråga inte fanns med i den här motionsomgången. Men det finns motioner om insatser mot doping. Dessa motioner kommer att behandlas i samband med behandlingen av den forskningspolitiska propositionen och de motioner som väcks med anledning av den. Vi får alltså tillfälle att senare debattera denna fråga i kammaren. Jag vill ge Anders Nilsson och övriga socialdemokrater ett gott råd, eftersom det socialdemokratiska partiet är det största partiet som står bakom skatteomläggningen. Anders Nilsson säger att skatten kommer att sänkas för oss enskilda människor och att detta på något sätt måste komma folkrörelserna till del, eftersom vi därmed skulle bli mer benägna att genom frivilliga bidrag stärka ekonomin. Jag varnar socialdemokraterna för att dra dessa slutsatser av framför allt två skäl. Det ena skälet är att det är fråga om en skatteomläggning. Det kommer helt säkert att visa sig att det inte handlar om någon skattesänkning. De ökade pålagor för folkrörelserna kommer även att drabba oss som privatpersoner. Höjda kommunalskatter och en mängd andra faktorer gör att skatteomläggningen inte får den effekt som man utgår från. Det andra skälet är att det har gjorts undersökningar genom att människor på gatan har fått frågor om sin uppfattning. Då har det framkommit att människorna, som skulle bidra till en bättre finansiering av folkrörelserna, i varje fall inte har fått klart för sig att skatteomläggningen skulle innebära några skattesänkningar. En majoritet tror faktiskt inte alls på detta budskap. Och sannolikt leder det till att människorna inte heller kommer att offra mer privata pengar på stöd till folkrörelserna. Allt detta leder mig fram till att det måste bli fråga om ett ökat stöd, och det är detta ökade stöd som jag pläderar för. Det kommer också att bli mycket viktigt med en genomgång av folkrörelsernas finansieringsmöjligheter. Då vill jag inte bara uppehålla mig vid Tipstjänst, eftersom det vore orätt. Anders Nilsson säger slutligen att socialdemokraterna skall ställa sig bakom detta om idrottsrörelsen begär det. Men jag pläderar för hela folkrörelsen som ett kollektiv. Och folkrörelsen består av mer än idrottsrörelsen. Om idrottsrörelsen var ljummen förra gången, så var de andra folkrörelserna desto mer intressanta. Jag ser därför fram emot att samtliga folkrörelser kommer att nappa på detta bud och begära en sådan utredning.

Herr talman! Anders Nilsson tycks tro att om man upprepar ett påstående tillräckligt många gånger blir det sant. Men så är som bekant inte fallet. Vi moderater har aldrig velat avveckla det lokala stödet. Sanningen är ju att vi moderater ville att stödet skulle finansieras på ett annat sätt, nämligen på det ganska självklara sättet att kommunen skall stå för det lokala stödet, att landstinget skall stå för det regionala stödet och att staten skall stå för stödet till riksorganisationen. Men detta är ju historia, och nu talar vi om nuet och om framtiden. Jag tror, Anders Nilsson, att svensk idrott är glad över att de Övriga partierna i kulturutskottet tvingade socialdemokraterna att gå med på en ökning med 23,5 miljoner av stödet till lokal verksamhet.
Herr talman! Jag vill direkt till Lars Ahlström säga att det här tvånget inte känns betungande, utan jag anser att det var en mycket bra lösning som vi kom fram till. Jag vill säga några ord om skatterna. Den föreslagna skattereformen får vissa effekter. En del saker blir bättre genom att människor får sänkt skatt. Å andra sidan fördelas kostnaderna för denna reform på olika sätt, bl.a. genom kapitalskatter, vidgad moms, m.m. Det innebär att det blir vissa konsekvenser för idrottsrörelsens organisatoriska del och verksamhet i form av fördyringar. Men dessa pengar måste hamna någonstans, och medborgarna får alltså sänkt skatt och har då möjlighet att på olika sätt bidra till idrottens finansiering. Det kan ske på många olika vis. Som en slutsummering av denna debatt vill jag säga att jag tycker att både moderaterna och centern målar villkoren för idrottsrörelsen i alltför dystra färger. Jag har ju varit med vid debatterna om idrotten här i kammaren sedan 1982, och varje år har tongångarna varit ungefär desamma. Under de allra flesta åren har jag påpekat att idrottsrörelsen har utvecklats mycket väl i vårt land. Det har skett stora idrottsliga framgångar, och det har gjorts insatser på en mängd områden som har prioriterats av idrottsrörelsen — handikappidrott, jämställdhet, motionsverksamhet, idrott för invandrare, m.m. År efter år har vi kunnat avläsa att idrottsrörelsen har haft en mycket positiv utveckling. Det är min bestämda övertygelse att det även kommer att ske i framtiden. Jag tror att den svenska idrottsrörelsen har den vitaliteten och målmedvetenheten att den förmår att anpassa sig till nödvändiga samhällsförändringar. Jag är övertygad om att det beslut som vi kommer att fatta i morgon med anledning av denna debatt och detta betänkande kommer att bädda för en fortsatt bra utveckling för idrottsrörelsen i Sverige.

Herr talman! Precis som Anders Nilsson påpekade har idrottsrörelsen betytt och betyder väldigt mycket i vårt land. Vi vet att det är många som är aktiva i olika idrotter och att idrotten engagerar många ungdomar och barn. Vi vet också att fler och fler kvinnor deltar i idrottsrörelsen. Samtidigt har jag, när jag har lyssnat på debatten, funderat över att det återstår många frågor att diskutera. Bl.a. gäller det barnens roll i idrottsrörelsen. Vad beror det på att färre och färre barn idrottar i egna och självvalda former och mer och mer i organiserade former och vilka konsekvenser får det? Vilka konsekvenser får kommersialiseringen av idrotten för idrottsrörelsen och att den i många fall blir en näring, och vilka konsekvenser får det för amatörsporten? Vad betyder pengarna i idrotten? Allt detta måste vi fortsätta att diskutera, och det tror jag också att det finns förutsättningar för, eftersom vi har en mycket öppen dialog i landet mellan dem som är intresserade av idrottsrörelsen och av motionsidrott. Det är min förhoppning att vi kan fortsätta att föra denna debatt även här i kammaren, eftersom idrotten betyder så otroligt mycket för både unga och äldre människor i landet. Herr talman! Jag har begärt ordet på grund av att jag under den allmänna motionstiden väckte en motion om det som Anders Nilsson berörde i sin inledning. Vi vill att regeringen skall göra en analys och redovisa hur stor del av idrottens anslag som går till kvinnor. Riksidrottsförbundet har antagit en jämställdhetsplan. Detta är ett mycket bra initiativ. Man är stimulerad av utredningen ”Varannan damernas” som den socialdemokratiska regeringen lät tillsätta i mitten av 80-talet. I jämställdhetsplanen säger man att det är väldigt viktigt att kvinnornas rolli idrotten synliggörs, precis som i politiken, och att man får fram fakta på bordet, som Anders Nilsson sade. Så här skriver man i planen: ”I rapporter, statistik, redovisning etc skall tydligt anges om materialet avser män eller kvinnor. Fördelningen av idrottens ekonomiska resurser mellan könen bör årligen redovisas i budgetäskande. — — — Detta är en förutsättning för att få mer information om kvinnors villkor inom idrotten och för att förändra dessa.” Hur skall det gå till? Vi har alltså skrivit den här motionen för att stödja Riksidrottsförbundet. Vi vill att regeringen skall ta till sig detta och föreslå åtgärder om så behövs. Hur skall detta alltså gå till? Det sägs i utskottsbetänkandet att det kan finnas problem kring det hela. Det kan hända att man inte har tillräckligt material just nu, det kan skapa extra arbete i ett inledningsskede. Men precis som utskottet säger måste denna redovisning göras. Det är väldigt viktigt, därför att vi måste ju se hur situationen är och vi måste sätta in åtgärder. Om det visar sig att flickor eller kvinnor får en mindre del av anslagen, måste vi tänka efter vad det beror på. Beror det på att flickor eller kvinnor har ett annat förhållande till idrotten, att kvinnor har ett annat sätt att idrotta som inte genererar lika mycket statliga pengar, därför att vi har ett system som medverkar till en sådan orättvisa? I så fall måste vi ändra systemen. Därför är det viktigt och bra att utskottet tydligen markerar att denna redovisning måste göras. Det är också viktigt att staten föregår med gott exempel. Vi vet att det i många kommuner finns debatter bland kvinnor av olika politiska färg. Man har börjat granska hur anslagen ser ut och granskar investeringarna samt debatterar frågan i fullmäktigeförsamlingar. Kan vi från riksdagen genom att markera detta föregå med gott exempel och sprida ljus i denna i vissa fall dunkla fråga är det mycket bra. Till sist, herr talman! Utskottet har avstyrkt motionen, men sagt att analys måste göras. Det kan vi motionärer acceptera, men vi kommer säkert att följa upp frågan och se vad som händer, om redovisning görs och om i så fall åtgärder sätts in. Herr talman! Allra sist skulle jag vilja säga så här: Vi måste ge flickorna en sportslig chans!

Herr talman! Ett livskraftigt konkurrensdugligt näringsliv är grunden för det svenska välståndet, och det är den bärande idén i den moderata näringspolitiken. Det är inte tack vare statligt understöd och svenska regler som vår industri har blivit framgångsrik på världsmarknaderna. Det har man åstadkommit med egen kraft. Sjöfart skiljer sig inte från annan industriell verksamhet, och det är vår uppfattning att svensk sjöfart med riktiga förutsättningar har goda möjligheter att konkurrera internationellt. En grundläggande förutsättning är att man kan få konkurrera på lika villkor som andra nationers företag och inte hindras av en rad olika svenska särbestämmelser, som för närvarande är fallet. Vi ställer inga speciella svenska krav när det gäller bemanning och drift av svenska företag i utlandet. Då förutsätter vi att resp. bolag i eget intresse ser till att lämpliga personer anställs för uppgifterna. För sjöfarten gäller emellertid inte detta. Detaljerade föreskrifter om bemanningens storlek, nationalitet och kvalifikationer leder till att svenska rederier inte har möjlighet att under svensk flagg konkurrera på det sätt som är nödvändigt med hänsyn till marknaden. Resultatet har i stället blivit att svenska rederier i första hand etablerar sig i utlandet, något som på sikt knappast kan gagna näringen i Sverige. För att lösa detta har vi länge krävt att man i Sverige inrättar ett internationellt register, på samma sätt som man har gjort i de flesta europeiska länder. Rederierna kunde då anställa de besättningar som var lämpligast i sammanhangen. Lika konkurrensvillkor skulle då gälla. Det är ingen ny lösning. Redan på 50-talet fanns det svenska rederier som drevs med utländska besättningar på lokala avtal. Vi kan inte finna annat än att denna lösning skulle kunna fungera även i dag. Vi tror däremot inte att det är ett riktigt recept för närsjöfarten. Regeringens agerande innebär att Sverige har valt en lösning som skiljer sig från våra nordiska grannländers. Vi har försummat möjligheten att skapa en gemensam nordisk politik på detta område. Svenska redare har nu att även i svensk kustfart finna sig i konkurrens från NIS och DIS-registrerade skepp. Denna snedvridning skapar en i längden ohållbar situation. För att lösa sjöfartens problem väljer regeringen i stället att subventionera näringen. Skatter och sociala avgifter återbetalas. Världshaven har blivit det i särklass största svenska stödområdet. Men, herr talman, om svenskt sjöfolk inte betalar skatter och avgifter, vem betalar då deras kostnader? Vem betalar deras bostadssubventioner, deras sjukvård och deras barns skolgång? Själva idén med subventioner är felaktig. Den har inte fungerat i stödområdena, den har inte fungerat i Svappavaara och den kommer inte att fungera på världshaven heller. Sjöfartens företrädare lär sig snart att det är mera lönsamt att söka bidrag i kanslihuset än på en hård fraktmarknad. Så får vi ännu en av dessa ”skyddade” näringar som vi egentligen inte har behov av. Men regeringen går vidare i sin regleringsiver. För att motverka den minskning av handelsflottan som uppkommer genom en felaktig sjöfartspolitik har man permanentat flagglagen, denna gång med säkerhetspolitisk motivering. Det är en felsyn när man tror att en ny konflikt i vår del av världen skulle få samma förlopp som andra världskriget, med lejdbåtar och avspärrning. Att nu med säkerhetspolitiska argument införa subventioner och regler för handelsflottan samtidigt som man med samma säkerhetspolitiska argument tar bort subventioner och regler från jordbruket förefaller inte logiskt. Det verkar inte finnas någon mer djupsinning analys bakom detta skifte av subventioner från en näringsgren till en annan. Herr talman! En stor del av utskottets betänkande rör trafiken till Gotland. Det är egentligen orimligt att förbindelserna med vår svenska ö, Gotland, är sämre än med t.ex. Åland. Vi har från moderat håll i skatteutskottet föreslagit åtgärder som skulle skapa förutsättningar för lönsam trafik på Gotland. Men när Gotlandstrafiken nu missgynnas på det sätt som sker blir det också ett statligt ansvar att värna om förbindelsen med Gotland. Vi ogillar själva idén med koncessionstrafik, men om ingen annan lösning är möjlig så skall villkoren för trafiken vara klara och upphandlingen ske öppet och i konkurrens på samma sätt som annan offentlig upphandling. Det är inte acceptabelt att det gällande avtalet hemligstämplas, som nu skett, när upphandlingen väl är gjord. Det strider mot svensk förvaltningstradition. Avtalet granskas nu av riksdagens revisorer, och vi ser med intresse fram mot deras rapport. Samtidigt måste poängteras att staten som förhandlingspart har vissa skyldigheter mot rederiet och att staten även måste uppfylla sin del av avtalet. Att redan nu gå in och kräva en annullering av ett tioårsavtal ger inte rederiet rimlig chans till anpassning av verksamheten. Vi stöder därför från moderat sida utskottets skrivning, men vi kommer att fortsätta att kräva att avtalet blir offentligt och att rimliga krav på omförhandling av villkoren aktualiseras när detta blir möjligt. Miljöfrågorna har fått en omfattande behandling i årets betänkande. Från moderat sida kan vi konstatera att de krav som framförts i motionerna i huvudsak tillgodoses genom olika insatser av departement och sjöfartsverk. Vi har därför inga särskilda yrkanden i sammanhanget. Det kan vara värt att påpeka att ett fåtal spektakulära tankbåtshaverier fått en väldigt stor uppmärksamhet i debatten, men de stora kvantiteterna olja som kommer ut i haven kommer faktiskt från anläggningar i land, och det är där som åtgärderna i första hand borde sättas in. Mycket av miljödebatten har kommit att handla om nödvändigheten att ha lots. Men en lots är ingalunda någon garanti för att olyckor inte kan inträffa. Kravet på lotstvång kan ibland få märkliga konsekvenser, och det är vår uppfattning att reglerna behöver ändras, i varje fall deras tillämpning på vissa lotsplatser. När det slutligen gäller fritidsbåtarna, herr talman, har vi moderater i år igen föreslagit att fritidsbåtsregistret skall avskaffas. Våra invändningar mot detta register har visat sig vara riktiga. Det enda som åstadkommits är en utgift i statsbudgeten, samtidigt som polis och kustbevakning nu måste avsätta stora resurser för att jaga i övrigt laglydiga medborgare som vägrar att betala en registeravgift på 30 kr. När det dessutom visar sig att registrets tillkomst — tvärtemot vad som utlovades — underlättar för båttjuvar att få behålla stulna båtar finns det all anledning att tänka om. Av de argument som nu framhålls för registrets existens är nästan samtliga till förmån för kontroll och planering av olika myndigheter. Det behövs inte. Jag kan intyga, herr talman, att vi som ägnar oss åt denna fritidsaktivitet klarar oss alldeles utmärkt utan goda råd från naturvårdsverk och kommunala fritidsförvaltningar. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 7, 8, 11, 20 och 27 till utskottets betänkande.

Herr talman! Trots goda konjunkturer för sjöfartsnäringen i allmänhet brottas svensk sjöfart fortfarande med många problem. Att ge den svenska handelsflottan rejäla förutsättningar att konkurrera på de internationella marknaderna är en grundförutsättning för att sjöfartens fördelar skall nyttiggöras fullt ut. Detta gäller självfallet all sjöfart, även sådan som sällan eller aldrig berör svensk hamn, men transporterna till och från Sverige har givetvis sitt speciella intresse. En handelsflotta med svag konkurrenskraft kommer till korta i tävlingen om transporterna av den svenska importen och exporten. Inom den internationella linjefarten har konkurrensen under senare decennier varit mycket svår på alla trafikområden. Det gäller Atlanten, Stilla Havet och Fjärran Östern. Denna svensk sjöfarts tidigare paradgren omfattar numera endast ett fåtal, om än mycket effektiva, fartyg. Det är av stort intresse för landet och för den svenska exportindustrin att linjesjöfart också fortsättningsvis drivs under svensk flagg. Herr talman! Under 1988 fattade riksdagen beslut om en rad stödåtgärder till sjöfartsnäringen. Det var för närsjöfarten som de sjöfartspolitiska besluten av år 1988 kom att bli mest angelägna. Stödet är som bekant tvådelat och består av dels återbetalning av sjömansskatten, dels ett kontantbidrag om 38 000 kr. per helårsanställd inom näringen. Utvecklingen medför att båda dessa delar nu urholkas. Höjda procentsatser för socialavgifterna, allmän inflation och mellankommande avtalsförhandlingar gör att kontantbeloppet nu borde vara drygt 43 000 kr. för att motsvara det reella värdet i utgångsläget 1988. Avsikten med stödet är att öka de svenska rederiernas konkurrenskraft. Situationen är nu den att konkurrensen ökar medan stödet minskar. Detta är på ett sätt en olycklig utveckling. Denna form av subventioner löser långt ifrån alla problem för den svenska handelsflottan. Därför är det folkpartiets uppfattning och vårt krav att Sverige bör inrätta ett internationellt fartygsregister i syfte att möjliggöra för redarna att operera vissa svenskägda fartyg på internationella kostnadsvillkor. Sådana register håller på att upprättas i flera av våra konkurrentländer. Det senaste exemplet är Västtyskland. Därmed har åtta europeiska länder etablerat sådana register, däribland våra grannländer Danmark och Norge. I dessa länder blomstrar sjöfartsnäringen som aldrig tidigare. Jag övergår nu till att kort kommentera flagglagen. År 1989 permanentades den s.k. flagglagen, vilken begränsar de svenska rederiernas handlingsfrihet när det gäller att disponera sitt tonnage. Detta innebär nackdelar på en marknad där flexibilitet och rörlighet är viktiga förutsättningar för framgång. Att köpa och sälja fartyg tillhör den normala re deriverksamheten, lika mycket som att transportera gods och passagerare. Flagglagen bör därför enligt folkpartiets mening avvecklas. Efter detta vill jag säga något om investeringsfondsutnyttjande. Nuvarande regler för investeringsfondsutnyttjande bör ändras så att dessa fonder kan utnyttjas för investeringar även i begagnade fartyg. En sådan liberalisering skulle öka förutsättningarna för sjöfartsnäringen att attrahera nytt kapital och nya ägare. I många andra länder har de viktigaste exportbranscherna också stora intressen i sjöfarten. Här i Sverige säger socialdemokraterna nej till en sådan utveckling, och man kan ställa frågan: När skall socialdemokraterna inse att detta är ytterligare en handling som försvagar sjöfartsnäringens vidareutveckling? Miljöaspekter måste spela en större roll även när det gäller sjöfarten. Det gäller såväl dumpningsföreskrifter som luftföroreningar, buller och andra problem vid gång i trånga farleder m.m. Regeringen bör enligt vår uppfattning ta initiativ och uppdra åt naturvårdsverket att föreslå skärpta miljökrav för sjöfarten. I den inrikes transportapparaten utgör närsjöfarten en miljövänlig resurs, som kan utnyttjas ännu mera för att avlasta de redan hårt ansträngda landtransportlederna. Det finns alltså mycket starka miljöskäl för att stimulera tillväxt av sjötransporterna. Trafikpolitiken bör också formas utifrån det faktum att sjöfarten jämfört med andra transportgrenar kräver blygsamma investeringar i transportvägarna. Vatten är ju på ett sätt oslitbart och alltid tillgängligt längs våra farleder. Jag vill, herr talman, mitt i denna sjöfartspolitiska redovisning kommentera en något udda fråga i detta betänkande. 1987 inrättades under motstånd från bl.a. folkpartiet ett register för fritidsbåtar. I budgetpropositionen i år görs klart att registret inte vunnit någon större framgång hos båtägarna, trots den relativt låga avgiften för registrering. Att döma av de förväntade intäkter som redovisas i statsbudgeten räknar regeringen med att registrets kostnader kommer att överstiga intäkterna även under nästa år. Argumenten för registrets existens har enligt vår mening knappast stärkts under det år som har gått sedan vi senast diskuterade den här frågan i samband med behandlingen av ett betänkande. Vi föreslår därför att registret avskaffas. Efter detta, herr talman, skall jag återvända till sjöfartspolitiken. Jag konstaterar att den socialdemokratiska sjöfartspolitiken under en följd av år har förklarats vara en beredskapspolitik. Syftet med sjöfartsstödet är numera att hålla handelsflottan vid en från beredskapssynpunkt acceptabel storlek. Detta innebär att helt andra än näringspolitiska aspekter kommer att påverka behandlingen av rederierna. I dag behövs ett nytt samlat näringspolitiskt grepp över den svenska sjöfartsproblematiken. De isolerade sysselsättningsintressen och beredskapsintressen som hittills i stor utsträckning har gjort sig gällande bör enligt folkpartiets uppfattning ersättas av en helhetssyn på rederinäringen. Inom andra sektorer av det svenska näringslivet är konkurrensen fri. Där är subventionerna mer eller mindre isolerade utanför. Varför skall ytterligare en del av den svenska näringen, den som har utgjort en av de starkaste grenarna, utsättas för denna utpressning genom subventioner? Nej, jämför i framtiden sjöfarten med andra näringar i det svenska näringslivet. Regering och riksdag bör snarast samla sig till en näringspolitik på sjöfartsnäringens område. Herr talman! Färjetrafiken till Gotland beskrivs och diskuteras livligt i detta betänkande. Ingrid Hasselström Nyvall kommer senare att redogöra för våra synpunkter på färjetrafiken till Gotland. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3, 6, 7, 11 och 12.

Herr talman! Sjöfarten är en mycket viktig näring, som har stor betydelse för vårt land ur många olika synpunkter. Sjötransporter är en miljövänlig och energisnål transportmetod. Dessutom ger näringen stora exportinkomster till Sverige, och den är vidare oerhört viktig ur beredskapssynpunkt. Det är viktigt att näringen ges goda utvecklingsmöjligheter för framtiden. Regeringens nuvarande sjöfartspolitik präglas främst av beredskapsaspekterna. Detta är ett alltför snävt synsätt. Enligt centerns mening bör därför regeringen ta initiativ till trepartsöverläggningar mellan staten, rederinäringen och de fackliga organisationerna för att få till stånd en näringspolitik för sjöfarten som grundar sig på en helhetssyn om näringens mångfasetterade betydelse. Sjöfartsnäringen är till sin karaktär mycket internationell och verkar i en hård internationell konkurrens. Centern har därför föreslagit att ett svenskt internationellt fartygsregister inrättas för att stärka de svenska rederiernas konkurrenssituation. Sådana register finns nu etablerade eller är under etablering i de flesta sjöfartsländer i Europa. På hela kuststräckan från Nordkap till Gibraltar är det snart bara Sverige kvar som inte har ett sådant register. Inte minst sedan regeringen öppnat de svenska kusterna för trafik med fartyg registrerade i de norska och danska öppna registren, har nödvändigheten av ett svenskt register ökat. Det senaste exemplet är att ett norskt kryssningsfartyg skall börja köra mellan den svenska västkusten och Danmark, till priser som är omöjliga att konkurrera med för svenska färjerederier. Alternativet till ett svenskt internationellt register är ofta att svenskägda fartyg registreras under andra flaggor, många gånger under s.k. bekvämlighetsflagg. Detta är ett ur alla synpunkter mycket sämre alternativ. Fördelen med ett svenskt register är att fartygen kommer att föra svensk flagg och därmed omfattas av svensk lag och de internationella konventioner som Sverige tillträtt samt stå under tillsyn av det svenska sjöfartsverket. Sjöfartens internationella karaktär gör också att vi i centern anser att den numera permanentade flagglagen skall avvecklas. Flagglagen begränsar på ett olyckligt sätt de svenska rederiernas handlingsfrihet när det gäller att disponera tonnaget. Centern har aktivt medverkat till att införa det s.k. sjöfartsstödet, som till viss del kompenserar den svenska sjöfarten för dess höga kostnadsläge. Enligt beslutet, som togs 1988, återbetalas den inlevererade sjömansskatten till rederierna samt utgår ett kontantbidrag på 38 000 kr. per helårsanställd ombord på fartyg i fjärrfart. Bidraget är i stället för sänkta socialavgifter. Detta sjöfartsstöd har varit mycket positivt och medverkat till den opti mism som finns i dag. Det är dock viktigt att detta stöd följer kostnadsutvecklingen och inte urholkas i takt med inflationen. Stödet borde, om det värdesäkrats, i dag ha uppgått till ca 43 000 kr. Vi anser att en sådan värdesäkring av stödet bör genomföras och vill ge regeringen detta till känna. Herr talman! Jag nämnde inledningsvis att transporter till sjöss är fördelaktiga ur miljöoch energisynpunkt. Även om så är fallet föreligger också stora risker, framför allt för olyckor med tankbåtar. Vi har tyvärr under senare tid fått flera exempel på katastrofer av detta slag på olika håll i världen. Som jag nämnt flera gånger tidigare är sjöfarten internationell till sin prägel. Det innebär att de regelverk som styr det mesta inom detta område är internationella konventioner. Sverige måste därför med kraft agera i olika internationella fora för att få till stånd bättre och säkrare regler för fartygstransporter. Detta gäller bl.a. krav på dubbla bottnar för tankfartyg. Just dubbla bottnar skulle vara en mycket bra regel, som kan innebära att en grundstötning med en tanker inte behöver innebära en ekologisk katastrof. På detta område kan Sverige gå före de internationella konventionerna genom att föreskriva krav på dubbla bottnar för tankfartyg som anlöper svensk hamn. Herr talman! I detta betänkande från trafikutskottet behandlas också Gotlandstrafiken. Gunhild Bolander kommer senare att ta upp denna problematik. Därför avstår jag från det. Dessutom har vi ett flertal reservationer tillsammans med andra partier. Jag tänker alltså inte hålla något längre tal nu utan vill avsluta med att yrka bifall till samtliga de reservationer som centerpartister i trafikutskottet har varit med om att avge.

Herr talman! I december 1989 diskuterade vi sjömanspensionen. Regeringen, s-ledamöterna och företrädarna för de tre borgerliga partierna var helt överens. Sjöfolkets pensioner skulle bort. Den gången kände Birger Rosqvist smärta över sitt eget agerande. Jag undrar: Gör det ont fortfarande, Birger Rosqvist? Skälet till att sjömanspensionen skulle bort var att pengarna i Handelsflottans pensionsanstalt, HPA, höll på att ta slut. Föredraganden påminde oss om att ”intäkter och utbetalningar för pensioner balanserar inte alls”. Vad brukar statsmakten göra i andra fall när intäkterna inte räcker till? På något sätt brukar det ju alltid lösas, för att finanserna inte skall rasa ihop. Det vanligaste är att man höjer avgifter eller skatter eller föreslår att privata intressen skall ta över. Pengarna i HPA-fonden har kommit från mycket låga avgifter från redarna. Är redarna ett fattigt släkte? Strax efter det att ni avskaffade sjömanspensionen presenterades det svenska privatkapitalets rankinglista för 1989. Redarna hade flaggan och vinsterna i topp. Under 1988 och 1989 nybeställde och projekterade redarna fartyg för 24 miljarder. Men dessutom kan de räkna in 550 milj.kr. om året i statligt bidrag för att de inte skall förlora intresset för Sverige. Enligt min mening är det märkligt att centerpartiet tycker att de behöver ännu mer, inte minst som samma parti hjälpte regeringen att avskaffa sjömanspensionen. Att jag nämner just centern beror på att jag tycker att det partiet i många andra sammanhang har sinne för det som är socialt rättvist. Men här förefaller den principen inte alls fungera. 550-miljonersbidraget har använts som argument mot att redarna skulle behöva betala några miljoner ytterligare till sjömanspensionen. Jag tror att en högre avgift för redarna skulle ha ökat möjligheterna att få dem till förhandlingsbordet med sjöfolket. Det argumentet har flera av oss framfört tidigare. Riksdagen har uttalat att Sverige för sin utrikeshandel ”är nästan helt beroende av sjötransporter i någon form”. Det tycker jag är ett understatement. Det är väl inte ”nästan”, utan vi är väl helt beroende. Med tanke på det stöd som redarna får och den pension som sjöfolket inte får, verkar det som om redarna bar upp hela sjöfartsnäringen.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 Alternativet skulle innebära att svenska arbetsrättslagar kunde upphävas. Den debatten har vi också fört tidigare här i riksdagen. Vpk tror att det finns möjlighet för både järnväg och sjöfart att ta över fjärrgods från landsvägstrafiken. I båda fallen skulle det helt klart innebära miljövinster. Det hindrar inte, tycker vi, att mycket mer måste göras. Fartygsmotorerna släpper ut stora mängder svavel och kväveoxider. De använder fortfarande oftast högsvavliga och starkt förorenade oljor. Men i dag visar några av de nya färjorna att det bl.a. med bättre kvaliteter och modern reningsteknik går att minska utsläppen drastiskt. Det tycker vi är lovande. Eftersom det redan finns sådan teknik är det märkligt att inte mer av tvingande åtgärder, som leder till ännu fler förbättringar, vidtas. Längs den svenska kusten finns ett system för trafikinformation som kallas TIC. Det finns inom sjötrafikområdena Stockholm, Mälaren, Bråviken och Göteborg. Det här systemet skall gå att utveckla så att det också omfattar miljöhänsyn och naturskydd. Vpk, som har tagit upp detta i en motion, vill att systemet byggs ut och kompletteras med uppgifter som skyddar miljön. Vi vill också öka säkerheten till sjöss vad gäller farligt gods. Vi anser att alla fartyg, oavsett storlek, skall ha lots ombord i svenska farledsområden när de har last med farligt gods. Skälet är bl.a. att övervakningen behöver förbättras. Jag ber att få yrka bifall till vpk-reservationerna 18 och 21. Miljöpartiet har i motion och i reservation 24 tagit upp den viktiga frågan om miljökonsekvensanalyser, en fråga som också vpk driver. Men vi har inte väckt en motion i den saken denna gång. Inte heller har vi tagit upp den koppling som görs i miljöpartimotionen. Jag ber att få yrka bifall till den mo tionen, något som jag har missat i trafikutskottet, men det går ju att rätta till här. I övrigt, herr talman, yrkar jag bifall till samtliga reservationer i betänkandet som vpk har signerat.

Herr talman! Att vägtrafikens miljöeffekter är på tok för stora för att kunna accepteras vet numera de flesta. Följaktligen har också en rad beslut för att minska utsläppen kunnat fattas, t.ex. besluten om en rejäl avgasrening, sänkta hastigheter åtminstone tidvis i delar av landet, miljöavgifter och förhoppningsvis snart också om biltullar, differentierad accis och annat. I debatten har också hävdats att både järnväg och sjöfart är miljövänliga alternativ till den traditionella vägtrafiken. I fråga om järnvägen är det verkligen så, och det är ett mycket viktigt skäl till att kraftigt öka investeringarna i det svenska järnvägsnätet. Vad gäller sjöfarten är det dess värre sant bara till hälften. Godstransporter till sjöss är vanligen mycket energieffektiva, dvs. förbrukningen av förbränningsolja är liten i förhållande till den transporterade godsmängden. Men för att få en rättvisande bild krävs att man också tar hänsyn till energiåtgången vid lastning och urlastning liksom anslutande transporter. Dessutom minskar energieffektiviteten snabbt med ökande hastighet på fartyget. Detta till trots torde det i de allra flesta fall vara mycket klokt att ur energisynpunkt bedriva sjöfart i stället för vägtrafik när så är möjligt. I fråga om miljöeffekterna från sjöfarten är det inte lika enkelt. Vid persontrafik på färjor är miljöeffekterna definitivt värre än de är vid resor med järnväg. De kan t.o.m. i vissa fall vara värre än vid vägtrafik. Utsläppen av föroreningar i luften kan vara mycket stora. Enbart de stora färjorna här i Stockholms skärgård lär släppa ut 4,5 tusen ton svaveldioxid om året. Om en industri skulle släppa ut 1 000 ton svaveldioxid om året skulle det betecknas som ett mycket stort utsläpp. Värstingarna bland fabrikerna har under 1970-talet haft utsläpp på några tusen ton om året. Denna svaveldioxid reagerar med luftens syre och vattenånga och bildar svavelsyra, som i sin tur försurar mark och vatten. Det har sammantaget åstadkommit enorma skador. Tusen och åter tusen sjöar har förstörts. Vi ser nu hur skogsmarken sakta men säkert är på väg att förvandlas till ofruktsam jord där bara stäpp kan växa. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att dessa utsläpp görs i synnerhet som utsläppen skulle kunna minskas med åtminstone 90 96 från färjorna genom att man bytte till lågsvavliga bränslen. Använde man samma bränsle som dieselbussar i stadstrafik skulle utsläppen minska med mer än 95 90. För mig som miljöpartist är det fullständigt självklart att riksdagen måste ställa vettiga miljökrav även på sjöfarten. De nordiska länderna borde snabbt kunna komma överens om att den svavelhalt i eldningsolja som finns i den internordiska färjetrafiken, som är den dominerande färjetrafiken i Sverige, skall sänkas till ett minimum. 0,1 90 svavelhalt tycker vi från miljöpartiet vore en lämplig maximigräns till att börja med. Det kravet har vi också ställt i Nordiska rådet och i motioner här till riksdagen. Tyvärr har vi inte fått något gehör för vårt krav, vilket är litet märkligt med tanke på alla miljölöften. Sjöfarten släpper också ut stora mängder kväveoxider i luften. När naturvårdsverket senare i vår presenterar sin aktionsplan mot försurningen får vi bättre siffror på våra bord. Om jag är rätt underrättad rör det sig om ca 10 96 av de totala kväveoxidutsläppen i landet. Det betyder i så fall att sjöfarten måste betraktas som en av de mest betydande utsläppskällorna även för kväveoxider, nästan i klass med lastbilstrafiken med sina ca 15 90 och betydligt mer än luftfarten som ännu bara bidrar med några få procent, en mängd som dess värre ökar mycket snabbt. Men även kväveoxidutsläppen kan minskas radikalt med bättre bränslen och med rening. Minst 85 96 borde kunna tas bort, kanske ännu mer i ett längre perspektiv. Vi menar att sjöfarten i ett första steg borde få samma utsläppskrav som godstrafiken på land, vilket är betydligt mildare krav än för persontrafiken på landbacken. Inför samma avgasregler som för lastbilar så fort som möjligt, gärna med hjälp av miljöavgifter! Förhoppningsvis kommer sådana förslag att presenteras i juni av utredningen som arbetar med de frågorna. Förslagen som tas upp i det här betänkandet har inte vunnit gehör hos utskottet. Majoriteten, framför allt socialdemokraterna och moderaterna, har avstyrkt förslag efter förslag som varit avsett att förbättra miljön när det gäller sjöfarten. Om diskussionen kring sjöfartens miljöfarliga utsläpp till luften är ganska ny, så är diskussionen kring utsläpp i vatten betydligt mer etablerad. De mest spektakulära utsläppen är naturligtvis oljeutsläppen från stora tankfartyg, eftersom sådana utsläpp får direkt förödande effekter för praktiskt taget allt som lever i det drabbade området, och de är väldigt synliga. Det är naturligtvis också på det sätt som Tom Heyman har antytt här tidigare, att de diffusa utsläppen från fartyg under gång men också från landtrafiken är totalt sett större och måste minskas. Tänk tanken att en stor oljetanker, en på 100 000 ton, skulle springa läck i Östersjön. Sådana fartyg får gå in där fortfarande. En sådan olycka skulle leda till att ett unikt hav och ett av de mest ömtåliga innanhaven på jordklotet skulle till stor del fördärvas. Därför ställer vi från miljöpartiet kravet att man borde försöka minska fartygsstorleken. Mindre fartyg är lättare att manövrera och bör kunna vara säkrare. För att öka säkerheten och minska riskerna för oljeutsläpp i Östersjön skulle det vara önskvärt att minska storleken på oljetankers. Man kan också förbättra tankfartygen med dubbla bottnar, som Rune Thorén sade här tidigare. Man kan t.o.m. ha dubbla sidor för att minska risken för oljeutsläpp, om det ändå skulle bli så att fartyget stöter i något, t.ex. havsbottnen eller något annat fartyg. Sådana krav kan naturligtvis ställas från svensk sida. Man kan antingen kräva att fartyg skall vara byggda på det sättet för att få anlöpa vissa hamnar eller också kan man ta till ekonomiska styrmedel, exempelvis differentierade hamnavgifter, för att bestraffa fartyg som inte har de önskvärda egenskaperna. Men inget av de förslagen har fallit utskottsmajoriteten på läppen, utan utskottet har avstyrkt allting. Herr talman! En annan viktig del av miljöpartiets förslag på sjöfartsområ det till årets riksdag gäller fritidsbåtstrafiken. Utvecklingen går mot allt snabbare fritidsbåtar — för rent nöjesbruk måste man väl säga — och det har skapat nya problem eller förvärrat gamla. Buller och vågskvalp förvärrar stranderosionen, det förekommer utsläpp från motorerna och man slänger skräp omkring sig. De problemen sammanhänger i hög grad med bristande utbildning hos och information till de nytillkommande förarna. Vi menar därför att även förare av större eller motorstarkare fritidsbåtar skall ha viss utbildning i sjövett, sjötrafikregler m.m. Vi föreslår att man drar ner gränsen för båtar som fordrar någon typ av dokumenterad utbildning. Vi har inte preciserat detta utan tycker att det kan diskuteras vidare, och så kan regeringen återkomma med ett mera konkret förslag. Det finns flera uppslag i debatten ute i samhället. Vi har tänkt oss att det för segelbåtar över sju meters längd och motorbåtar som gör mer än sju knop bör krävas viss utbildning. Fritidsbåtsregistret tycker vi kan förenklas på det sättet att man tar ur de minsta båtarna, och då sätter vi återigen gränsen vid segelbåtar som är kortare än sju meter och motorbåtar som inte går i högre hastighet än sju knop. På så sätt skulle man banta registret en hel del och också ta bort en del av det missnöje som finns med det och som hänger samman med att många tycker att det är onödigt att registrera små båtar. Vi tycker också att man kan införa hastighetsbegränsning till 15 knop på inre farvatten, att man skall tillämpa samma gräser för sjöonykterhet som för trafikonykterhet på land — det har behandlats i annat sammanhang här i kammaren — och att man kan dra in körkortet vid allvarligare förseelser till sjöss. Vi har också föreslagit en lång rad andra åtgärder. Tyvärr konstaterar jag bara att utskottets majoritet inte har varit intresserad av de här frågorna utan avstyrkt allting schablonmässigt. Vi tror från miljöpartiets sida att sjöfarten går att utveckla. Det gäller både kustsjöfarten och den internationella sjöfarten. Vi medverkade till att staten skulle betala tillbaka de sociala avgifterna för sjömännen för att på så sätt stärka konkurrenskraften för svensk sjöfart. Tom Heyman kallar det för subvention, och det är en lustig terminologi, för moderaterna hävdar ju i andra sammanhang att skattefrihet inte är subventioner. Visst är det här ett slags återbetalning av skatt! Det har också burit frukt. Vi konstaterar att sjöfarten har ett uppsving, och det är bra. Om man kunde lösa miljöproblemen också, vore det ännu bättre. Kustsjöfarten borde kunna stimuleras mer. Vi har inte lagt fram några särskilda förslag annat än vad gäller färjetrafiken till Gotland, och till den återkommer Carl Frick i debatten som följer. Vi tycker vidare, liksom vpk, att sjömanspensionen skall återinföras och att redarna naturligtvis bör stå för kostnaden till dess att de kan komma överens med Sjöfolksförbundet om hur man skall lösa pensionsfrågan i framtiden. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till alla de reservationer där miljöpartiet står med.

Herr talman! Det är klart att skattefrihet på det sätt som den är konstruerad för sjöfarten är en form av subvention. Om andra näringar skall betala en skatt, som i det här fallet sjöfarten inte skall betala, är det klart att de kommer i en sämre konkurrenssits. Visst blir det en subvention. Detta kan inte jämföras med att säga att ett lägre skattetryck skulle vara en subvention, för det är inte samma problematik.

Herr talman! Om man sänker arbetsgivaravgifterna eller återbetalar dem, är det väl inte att betrakta som subvention. Så där kan vi väl vara överens med moderaterna då.

Herr talman!

Utgångspunkten är avsnittet om sjöfart och därmed sjöfartsverket i bilaga 8 till årets budgetsproposition. Inledningsvis skulle jag vilja säga att utskottsbetänkandet inte torde föranleda någon ändring av vad som angivits i budgetpropositionen. Inriktningen för sjöfartsverkets verksamhet ligger fast. En lång rad synpunkter och frågor har dock föranlett ett omfattande utskottsbetänkande, detta har redan framgått av tidigare inlägg. Jag vill först slå fast att sjöfarten är en transportgren av vital betydelse för vår export och vår import och därmed för vår utrikeshandel. Den är likaså av stor vikt för en stor del av våra inrikes transporter, dvs. sådana som både börjar och slutar inom landet. Åtskilliga tonkilometrar av det som räknas till de utrikes transporterna går också längs våra kuster, från norr till söder eller tvärtom. Dessa transporter skulle, om sjöfarten inte fanns, få gå över land och därmed belas:a och slita på såväl vägsom järnvägsnät. Vattnet däremot slits inte. Där ett fartyg har gått fram återtar vattenytan sin form och ligger åter underhållsfri och tillgänglig när fartyget har passerat. Det är sjöfarisverket som har att svara för att säkerheten från alla synpunkter är tillfredsställande inom våra sjötrafikområden. Detta gäller fartygens standard och bemanning, det gäller farvatten och farleder i alla väder, sommar och vinter. Det beslut som riksdagen fattade 1988 om vissa sjöfartspolitiska frågor har, Hugo Bergdahl, medfört att den svenska handelsflottan, trots konkurrens och trots dystra spådomar även från herr Bergdahl och representanter från övriga borgerliga partier har börjat återhämta sig. Jag skall be att få citera en liten artikel i det senaste numret av Redareföreningens tidning Svensk Sjöfarts Tidning, som jag tror att samtliga ledamöter i utskottet får hem till sig. Artikeln har rubriken Svenskflaggade handelsflottan: Stark upphämtning i fjol. ”Den svenska handelsflottan arbetar sig nu upp ur vågdalen. Efter två år med ett dödviktstonnage under 2 milj har 2,5 milj dwt passerats. Ett rimligt antagande är att 3 miljonerstrecket nås under årets lopp. Ökningstakten är således god. I fjol var den 30 procent. Uppgången sker inte enbart tack vare rederiernas egna finansiella krafter. God hjälp ges av kapitalstarka industriföretag och statliga åtgärder i form av ersättning för sociala avgifter och återbetalning av sjömansskatt.” Så skrev Redareföreningens tidning. De borgerliga partierna förordar för sin del ett s.k. internationellt register, med utländsk, lågt betald arbetskraft på svenskflaggade fartyg. Vi socialdemokrater säger nej till den formen av sjöfart. Den lösning vi kom fram till 1988 håller vi fast vid, och den tycks, som jag redan har visat, fungera bra. Vi menar också att den nya flagglagen som vi fattade beslut om för några månader sedan kan fungera bra och ge oss insyn och inflytande när det gäller överlåtelser av svenska fartyg till utlandet. I december tvingades vi också fatta ett beslut om slopande av den s.k. sjömanspensioneringen. fr.o.m. den 1 januari detta år gäller nya regler som innebär att man fortsätter att betala ut redan beviljade pensioner men att det sker en successiv avtrappning av antalet nya pensionstagare. Tillgångarna i pensionskassan hade minskat snabbt, och det var nödvändigt att vidta åtgärder för att kassan inte skulle bli tom. Viola Claesson tog särskilt upp den här frågan, och jag vill kommentera den reservation i detta ämne som vpk tillsammans med miljöpartiet har fogat till betänkandet. Reservanterna menar att beslutet från december skall upphävas och gamla regler skall åter gälla. Finansieringen skall enligt reservanterna ske genom bl.a. en höjning av arbetsgivaravgifterna. Detta ställer inte ens den fackliga organisationen upp på, och vi här i riksdagen kan inte bestämma hur eventuella löneutrymmen skall användas i förhandlingar mellan fack och arbetsgivare. Texten i reservationen från miljöpartiet och vpk är enligt min mening märklig. Den återbetalning av sociala avgifter och erlagd sjömansskatt som utgör grunden för betydelsefull svensk sjöfart under svensk flagg och som så påtagligt hjälpt svensk sjöfart att återhämta sig, den kallar Viola Claesson och Roy Ottosson i sin reservation för en subvention från staten till redarkapitalet. Det verkar som om Viola Claesson och Roy Ottosson nu är emot de sjöfartspolitiska åtgärder som bl.a. har motverkat utförsäljning och även har varit alternativet till svensk sjöfart under internationellt register, vilket i varje fall vi socialdemokrater alltjämt säger nej till. Reservanternas resonemang går inte ihop med vad de i andra sammanhang har sagt sig vilja medverka till i syfte att bibehålla en svensk handelsflotta under svensk flagg. Herr talman! Betänkandet innehåller som jag redan har sagt många olika ingredienser. Låt mig ett tag uppehålla mig vid Gotlandstrafiken. Gotlandstrafiken, dess taxor, turlistor och linjer hör numera hemma i detta avsnitt av budgetpropositionens bilaga 8. Jag vill något rekapitulera vad det statliga engagemanget i Gotlandstrafiken innebär. Gotlandstrafiken bedrivs sedan början av 70-talet genom koncessionsgivning. Koncessionen innebär också trafikeringsplikt för årets samtliga månader för den som fått koncession. Koncessionen tillkom i syfte att garantera trafiken till Gotland en kontinuitet året runt och i syfte att få till stånd rimliga kostnader för resenärerna. Transportrådet bestämmer taxor, turlistor och trafikutbud. Vad vi här i riksdagen bestämmer är hur mycket som skall avsättas för att taxor, turer och allt annat skall kunna få en rimlig omfattning. Detta skall gälla inte bara för sommarveckorna utan året runt, dvs. även höst och vinter när antalet resande är lågt och varje enskild tur sker med stor förlust. Intäkterna för Gotlandstrafiken är bra under ca tio veckor av sommaren. Då åker 300, 400 eller kanske 500 bilar och 1 000 å 2 000 passagerare med på varje tur som båtarna gör. Det överskott som då uppstår får hjälpa till att utjämna de övriga 40 veckornas förluster. Men sommaröverskottet räcker inte, utan staten får skjuta till ca 40 miljoner direkt till trafiken, och ytterligare 6 miljoner kommer trafikanterna till del genom att staten bidrar till att hålla taxorna på en rimlig nivå. Statens bidrag ger också möjlighet till det rimliga trafikutbud, de rimliga priser och den hyfsade komfort som vi har bestämt oss för att året runt tillförsäkra Gotlandsresenären, detta trots att antalet bilar och passagerare ibland får räknas i tiotal. Den reservation som finns fogad till betänkandet under detta avsnitt handlar till väsentlig del om trafiken på den södra linjen. Under den tid då såväl Oskarshamn som Västervik trafikerades reste ca 240 000 passagerare under juli och augusti med färjorna. Det visade sig att det inte spelade så stor roll om det fanns en angöringspunkt på södra delen av fastlandet eller två eller t.o.m. tre. Det skilde inte särskilt mycket i fråga om antalet passagerare. Det har visat sig att det totala antalet resande inte har ökat nämnvärt när man använt flera färjor och flera hamnar. Men merintäkterna, som har varit relativt små, har däremot inte täckt de kraftigt ökade merkostnader för fler hamnar, fler färjor och större administration som behövts. Sommaröverskottet som skulle hjälpa till att reducera vintermånadernas underskott har blivit ett antal miljoner kronor mindre. Samma sak skulle hända med sommarintäkterna om man under juni—augusti släppte in andra intressen utanför koncessionen. De skulle då skumma av den grädde som finns att hämta i semestertrafiken. Man kan fråga sig vem som skall stå för kostnaderna och hur. Skall taxorna höjas? Skall turtätheten på vintern minska, eller skall det bli mindre båtar med lägre komfort? Eller skall det statliga bidraget kraftigt höjas? Jag tror att detta är de alternativ som vi har om vi följer det recept som reservanterna för fram. Visst är det bra om turismen kan växa till sig ytterligare på Gotland. Det trafikpolitiska beslutet gäller självfallet Gotland likaväl som andra delar av vårt land. Vi skall ha en säker, tillfredsställande och miljösäker trafikförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Det förslag som framförs i reservationen skulle enligt en utredning som vissa intressenter i detta sammanhang har genomfört kosta ytterligare 6—35 milj.kr. Man får ha ganska brett mellan tummen och pekfingret, men dessa siffror nämns i en skrivelse som kom till utskottets ledamöter. Även om vi går på den lägsta siffran rör det sig om miljoner i merkostnad. Det är synnerligen osäkert om detta skulle ge så särskilt många fler turister. Det har vi sett tidigare. Sedan finns det en direkt felaktighet i det reservanterna säger. Det står: ”Färjelinjen Västervik — Visby sommartid har alltid varit den mest frekventa linjen mellan Gotland och fastlandet.” Det här är en direkt felaktighet. För att det skall bli rätt skall det stå ”har aldrig varit” i stället för ”har alltid varit”, eller också skulle det stå ”minst frekventa” i stället för ”mest frekventa”. Vi skall försöka att vara så korrekta som möjligt i trafikutskottet, och jag tycker att det bör gälla även för reservanter och reservationer. Eller hur? Betänkandet innehåller också ganska mycket om miljöfrågor och sjöfart. Roy Ottosson har här sagt att alla motioner i sedvanlig ordning har avstyrkts. Det är riktigt att motionerna har avstyrkts, Roy Ottosson. Men i de allra flesta fall är det saker på gång. Roy Ottosson nämnde själv att en utredning skulle presenteras i juni månad. Då vore det väl märkligt om riksdagen i mars månad skulle fatta beslut när en utredning kommer att presenteras inom så kort tid. Man tar här upp frågor om dubbelbottnade tankfartyg och ytterligare säkerhet i våra farleder. Visst skall vi skona miljön och på alla sätt medverka till att sjöfarten blir så säker som den någonsin kan bli. Men det gäller också att välja rätta vägar för detta. Man kanske kan komma att satsa stora pengar på någonting som sedermera visar sig vara inte särskilt korrekt. Det finns här också önskemål om en viss reglering av trafiken i Östersjön. Vi kan inte ensidigt från svensk sida förbjuda vissa fartyg att gå in i Östersjön. Man har från flera håll talat om supertankrar i Östersjön. Jag vill återigen referera till Redareföreningens tidning, där man observerat detta. Man säger där att supertankrar aldrig har varit inom synhåll på Östersjön. Supertankrar, i varje fall om de är lastade, kommer inte in i Östersjön, eftersom det är femton meters djup i Bälten. De här fartygen har ett djupgående på kanske 18—20 meter. Sådana hopp tar de inte att de kommer över 15-metersklackarna där nere. Hurudana båtarna än är beskaffade skall de självfallet vara så säkra som möjligt. Nybyggda fartyg är nu allt oftare utrustade med dubbel botten och har på det sättet gjorts säkrare. I hamnarna får man erlägga lägre avgift för fartyg med dubbel botten. Även sjöfartsverket tillämpar en förmånligare taxa för fartyg med dubbel botten. Man räknar inte in detta utrymme i lastutrymmet även om det delvis kan användas på det sättet. Slutligen fritidsbåtar och fritidsbåtsregister. För närvarande har 240 000 båtar registrerats. Jag kontrollerade uppgiften i dag. Det är en markant ökning jämfört med när den uppgift som vi har i betänkandet lämnades som avsåg juni förra året. Det har alltså tillkommit drygt 100 000 utöver det antal som var registrerat för ett år sedan. Nu är vi i mars månad, och jag gissar att ett ytterligare icke föraktfullt antal båtar kommer att registreras, innan de sjösätts nu i vår. Från socialdemokratiskt håll är det vår uppfattning att detta register — jag förutsätter nu att det får en sådan omfattning att de allra flesta båtar ansluter sig — är till gagn för båtsporten. Det är till gagn för säkerheten till sjöss. Jag känner också till de motiveringar som inte nämns i det här sammanhanget men som man annars stöter på hos dem som vägrar att registrera sina båtar. Man säger att nästa steg blir att båtarna blir beskattade, och då vill man inte ha sin båt registrerad för att kunna slippa den här skatten. Någon skatt är inte aktuell för fritidsbåtar, och registret har säkert en uppgift att Roy Ottosson kritiserade utskottet för att vi inte tog till vara alla de fina uppslag som hade kommit från miljöpartiet. Jag kan inte kontrollera alla de siffror som Roy Ottosson nämnde om antalet miljoner ton av olika avgaser och annat. Jag vill rikta en vädjan till miljöpartiet när det gäller de motioner som vi skall behandla i utskottet. Är inte de motionerna seriösa kanske man inte heller betraktar sådana här uppgifter som seriösa. Ni ställer krav på tankfartyg med tredubbla skott och med dubbla däck. Men i de fall ni vill ha tredubbla skott är det fråga om enkla fartygssidor. Detta går inte ihop. Skott är tvärgående väggar, om man nu får tala landspråk. Om de är dubbla eller tredubbla spelar ingen som helst roll i det här sammanhanget. När det exempelvis gäller fritidsbåtarna har miljöpartiet krävt en hastighetsgräns på 7 knop. Hur i all sin dar skall man kunna bestämma om en segelbåt får göra 7 knop eller inte? För all del faller SMHI inom utskottets verksamhetsområde, men det är vädret som bestämmer hur fort man seglar. Även när det gäller en motorbåt beror det på hur långt ner man trycker gasspaken. De allra flesta båtägare kör aldrig på full fart, eftersom de vill spara på sina motorer. Miljöpartiet har också föreslagit att det skall vara dubbelbottnade båtar i Hjälmaren. Det kanske är sådant som gör att vi inte alltid lyssnar och tar det riktigt på allvar.

Herr talman! Birger Rosqvist gläds åt att den svenska sjöfartsnäringen har haft en viss uppgång under det gångna året. Även jag, Birger Rosqvist, gläds åt det förhållandet. Jag gör det inte minst mot bakgrund av att vi från folkpartiets sida bidragit till att det här stödet till rederierna kom att få en majoritet i Sveriges riksdag 1988. Vi sade redan vid det tillfället, och jag vill gärna upprepa det nu, att detta är en form av subvention. Vi är inte vänner av subventioner, utan vi såg framför oss en krissituation för den svenska sjöfartsnäringen. Utvecklingen under en lång följd av år hade visat att svensk sjöfartsnäring inte kunde klara sig i konkurrensen med andra sjöfartsnationer. Låt oss gemensamt, Birger Rosqvist, glädjas åt att för tillfället visar det sig att dessa subventioner var till nytta för svensk sjöfartsnäring. Men de grundläggande problemen kvarstår, Birger Rosqvist. Det är bara att konstatera det. De problemen löser vi inte genom att fortsätta att år efter år subventionera den svenska sjöfartsnäringen. Det måste till andra insatser. Jag vill peka på flagglagen. Den har att göra med köp och försäljning av fartyg. Vi har investeringsfonderna. Birger Rosqvist konstaterade, efter att ha läst en tidningsartikel, att svenska företag har bidragit ekonomiskt till denna utveckling på sjöfartsnäringens sida under det gångna året. Ja, det är riktigt. Det är svenska produkter, och det har varit fråga om import till Sverige. Det har varit högkonjunktur, och detta innebär att det har varit mer av uppgifter för sjöfartsnäringen. Birger Rosqvist, ge i stället mig och kammarens ledamöter ett besked om ni från socialdemokraternas sida i dag skulle vara beredda att acceptera företagens investeringsfonder, t.ex. Volvo, ABB och många andra ekonomiskt starka företag, skulle få investera i sjöfartsnäringen. Hittills har ni sagt nej till det. Hur skall det bli i framtiden? Jag skulle vilja ha svar på det. Jag beklagar att Birger Rosqvist knappt hade något att säga om miljöproblemen i samband med den svenska sjöfartsnäringen.
Herr talman! Birger Rosqvist tog upp den glädjande ökning av svenskt tonnage som vi har kunnat se under det senaste året. Vi tycker också att det är positivt. Men den svenskägda flottan under utländsk flagg och med de s.k. billighetsbesättningarna är nästan tre gånger så stor som den svenskflaggade flottan. Det är detta tonnage som vi moderater tycker att man skulle ta hem och driva under ett svenskt internationellt register. Det skulle inte vara någon skillnad på besättningarna, men vi kanske skulle få en litet bättre utveckling för näringen i Sverige om så skedde. Rätt många av de fartyg som har kommit in under svensk flagg nu är ett resultat av goda industriår då man har önskat få avskrivningsobjekt. Man vet inte hur pass uthålliga de nya redarna är i sin näringsutövning. Den flagglag som beslutades i december förhindrar på ett påtagligt sätt en registrering av svenska skepp under svensk flagg. Man föredrar att sätta skeppen under Singaporeflagg hellre än att på något sätt bli fast under svensk flagg och inte kunna genomföra en affär som man senare kanske finner vara lämplig. Jag håller med Birger Rosqvist om att visst skulle svenskt näringsliv blomstra om vi fick lägre skatter och avgifter. Men det skall naturligtvis ske generellt, inte i form av någon specialdestinering till någon specialnäring. Kan vi få ett löfte från Birger Rosqvist om att han kommer att medverka till sänkta skatter och avgifter i det svenska näringslivet? I så fall skall vi helhjärtat ställa upp för det.

Herr talman! Jag tycker att Birger Rosqvist förde ett mycket märkligt resonemang. Det påminner om principen att anfall är bästa försvar. Men det hjälper nog inte riktigt. T.o.m. Birger Rosqvist kände smärta i december över att behöva fatta beslutet om att avskaffa sjömanspensionen. Birger Rosqvist säger nu att han och majoriteten tvingades till det. Det är just detta som vpk kritiserar. Det var inget tvång. Ni fattade beslutet högst frivilligt. Det fanns andra vägar, och det vet Birger Rosqvist mycket väl. Birger Rosqvist talar om att den svenska handelsflottan börjar återhämta sig. Vi pekar även på de enorma vinster som redare har gjort. När vi i vpk påpekar att redarna får en stor subvention, vänder sig Birger Rosqvist mot ordet subvention. Varför då? Jag påminde i december om att ingen av de socialdemokrater som till varje pris ville driva igenom bidraget — eller subventionen, jag tycker att det inte har någon betydelse vad man kallar det — andades ett ord om att sjömanspensionen kanske skulle komma att avskaffas. Var det inte så, Birger Rosqvist? Nu är pensionen avskaffad. Därför tycker jag verkligen att man har rätt att diskutera om dessa 550 milj.kr. skall fortsätta att betalas ut som om ingenting har hänt. Om avgifterna höjdes så mycket att HPA-fonden skulle fungera igen och om vi återinförde sjömanspensionen som vpk och miljöpartiet vill, skulle man kunna ta en liten del, så mycket som det fordras, av de 550 miljonerna. Men vi behövde aldrig föra den diskussionen när vi gick med på att dessa 550 milj.kr. skuile betalas ut. Frågan aktualiserades inte förrän detta var infört. Vi får väl se vad som händer framöver, Birger Rosqvist. Det händer litet för ofta att socialdemokraterna sviker eller hittar på nya grepp som inte ingick i överenskommelsen. Det tänker vi inte finna oss i hur länge som helst. Å andra sidan kan de tre borgerliga partierna inte avskaffa dessa subventioner utan ett stöd. De har förbundit ett sådant avskaffande av subventionerna med att vi skall inrätta ett internationellt sjöfartsregister. Det vore kanske lämpligt om vpk och socialdemokraterna hade en rejäl debatt, i stället för att häckla varandras ord. Det vill jag inte göra.

Herr talman! Jag är överens med Rosqvist om att sjöfarten är ett vitalt transportsystem och att vattnet är en outslitlig infrastruktur i dessa sammanhang. Men jag måste beklaga Rosqvists sätt att läsa miljöpartiets motioner. Han läser tydligen inte färdigt meningar och tar inte reda på hur syftningar ser ut och ligger i meningarna. Det är tydligen ett språkligt problem här. Jag kan börja med någon av missuppfattningarna. Vi i miljöpartiet föreslog t.ex. 7-knopsregeln. Den gäller för motordrivna fartyg — om man läser innantill. Nu vill Rosqvist tillämpa den regeln för segelbåtar. Där kommer 7-metersregeln in i stället. Det finns även supertankrar. Redan i utskottet framgick det att det fanns olika uppfattningar om vad en supertanker är. Det är inte exakt definierat. Men när begreppet började användas på 50-talet avsåg det fartyg på 20 000 ton och uppåt. Nu vill Rosqvist definiera supertanker som något som är en bra bit över 100 000 ton. På så sätt får Rosqvist inte plats med dessa fartyg i Östersjön. Jag har i mina tidigare inlägg förklarat att det går att få in ett fartyg på 100 000 ton i Östersjön. Om ett sådant fartyg skulle springa läck och läcka ut sin olja skulle det naturligtvis få förödande effekter. Det är möjligt att man inte skall använda ordet supertanker, eftersom det ger felaktiga associationer hos redare och med dem besläktade yrkesgrupper. Men i folkmun avses alltså större tankfartyg. Man kan säga detsamma om mycket av det andra som Birger Rosqvist försökte göra sig lustig över, eftersom han inte vill ta miljöproblematiken på allvar. Det är därför kanske betecknande att han inte känner till dessa utsläppssiffror, som ju ändå diskuteras rätt intensivt inom de kretsar som sysslar med miljöfrågor när det gäller trafikområdet. Birger Rosqvist undrade hur vi som står bakom denna reservation anser att Gotlandstrafiken skall kunna klaras. Det kan i och för sig diskuteras. Nu finns det ett avtal med en redare, men vi vet inte vad det innehåller. Eftersom delar av detta avtal är hemligstämplat är det svårt att diskutera det hela i detalj. En fingervisning kan möjligen vara att det lär finnas öar i Göteborgs skärgård som har större bidrag per invånare för sin färjetrafik. Jag kan hålla med om att formuleringen är olycklig i den reservation som vi har gemensamt med vpk och som handlar om sjömanspensionen. Också jag anser att uttrycket ”subvention” inte borde finnas med. Om vi nu i stället skall hålla oss till sakfrågan, vore det väl bra om vi inte hade gått in och ensi digt ändrat till sjöfolkets nackdel genom att ta bort sjömanspensionen. Reservationen är en protest mot detta. Varför skall vi här i riksdagen ensidigt ställa oss på redarnas sida?

Herr talman! Det är tur att jag har rätt till repliker, så att jag fick ordet igen. Jag ber att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i detta betänkande. Det glömde jag att göra när jag senast hade ordet. Hugo Bergdahl känner nog till detta med skattebefrielse för sjöfolk. Det var så den här subventionen — som Hugo Bergdahl m.fl. kallar det för — kom till. Det fanns en bred opinion för att sjöfolket skulle skattebefrias. Därigenom skulle sjöfolket acceptera nettolönen och redaren skulle inte behöva betala den del som motsvarades av skatten. Det visade sig att det var svårt att konstruera detta, eftersom det hade inneburit problem i det sociala välfärdssystem som vi har i vårt land. Tjänstepensioneringen, sjukförmåner och annat baseras på bruttolönen. Därför var det en väldigt svår och omfattande procedur att införa systemet med nettolön. I stället för att skattebefria sjöfolket betalades skatt som tidigare, men skattepengarna går till sjömansskattekontoret och därifrån slussas pengarna tillbaka till redarna. Även redarna har accepterat detta resonemang och kallar det för återbetalning av skatt och återbetalning av sociala avgifter till en viss gräns. Man har t.o.m. myntat begreppen på engelska och kallar dem för ”repayment of tax” och ”repayment of social welfare-costs”. Jag vill inte beteckna detta som en subvention, utan det rör sig i stället om en återbetalning. Hugo Bergdahl talade om industrier som numera stöder svensk sjöfart. Att man fraktar sitt gods med sjöfart är inte den positivt bidragande faktorn, utan i ökningen ingår att även industrier som sysslar med annan verksamhet har gått in och investerat pengar i sjöfarten, därför att man tror på utvecklingen och på svensk sjöfart. Det är en mycket positiv sida av saken, att man tror på det som vi här i riksdagen har åstadkommit. Jag vill slutligen säga några ord till Viola Claesson om sjukpensioneringen. Viola Claesson undrade om jag tvingades eller inte i december. Min inställning är precis densamma nu som den var då. De här var inget roligt beslut att fatta. Jag kan återigen säga att det var smärtsamt för mig. Men tvånget låg i att pengarna höll på att ta slut. Därför hade också de som var inne i systemet, de som var pensionärer och hade kommit upp i ålder, blivit utan en stor del, om vi inte hade gjort någon ändring. Några nya pengar hade vi inte till vårt förfogande. Den lösning som Viola Claesson föreslår, att man skall gå in och höja arbetsgivaravgiften, godtar inte ens sjöfolket. Det vet jag, eftersom jag har hört mig för. Låt oss hoppas att man nu, som vi förordade i december, skall kunna lösa den här frågan avtalsvägen och att lösningen skall bli lycklig så att vi får ett bra pensionssystem för sjöfolket. Det system som tidigare tillämpades var inte heller bra, och det behövde reformeras. Kanske systemet i vissa sammanhang var alltför generöst, och det var därför som pengarna tog slut.

Herr talman! Med all rätt tycker Birger Rosqvist att det är bra när näringslivet vill satsa i den svenska sjöfarten. Men jag fick inte svar på frågan om socialdemokraterna därmed är beredda att acceptera att företagens investeringsfonder får användas för att satsa i svensk sjöfart. Är det inte lika bra att ta bort ett sådant hinder och en sådan regel när man ändå — som Birger Rosqvist gjorde — varmt talar för det positiva med att näringslivet har bidragit till det uppsving som delvis har skett inom den svenska sjöfarten. Birger Rosqvist tycker inte om tanken på ett internationellt register. Det visste jag faktiskt innan. Birger Rosqvist upprepar nu att socialdemokraterna inte kommer att ställa sig bakom ett införande av ett internationellt register. Men hur blir det vid nästa konjukturnedgång och nästa gång näringen får problem? Är då alternativet att öka subventionerna till sjöfartsnäringen? Vi från folkpartiet anser att detta är ett felaktigt sätt att bidra till näringens fortbestånd. Då är det bättre att införa ett internationellt register. Snart är Sverige den enda sjöfartsnation i Europa som inte har infört ett internationellt register. Hur länge kan vi i Sverige stå emot? När alla andra länder har funnit en speciell form, skall vi då under våra egna förutsättningar segla i vårt eget hav? Tror Birger Rosqvist att vi i längden kan stå emot en sådan här utveckling?

Herr talman! Jag tycker att de siffror som jag nämnde i mitt huvudanförande och som visar utvecklingen för den svenska handelsflottan under det senaste året, ändå är tecken på att vi med ganska kraftiga och rejäla steg är på väg mot rätt håll. Jag tror att vi är inne på rätt väg och att det kommer att gå bra. Vi har också kunnat lösa denna fråga i god samstämmighet med de ombordanställdas organisation, och det är inte minst viktigt i sammanhanget. Hugo Bergdahl kommer nu med skarpa ord och utfall. Jag känner inte igen Hugo Bergdahl. När vi sitter i utskottssammanträden, och i andra sammanhang, är han en mycket mjuk och timid man. Men när han kommer upp i talarstolen blir han ganska kantig i formuleringarna. Jag tror att den lösning som vi har funnit i Sverige är mycket bra. Slutligen har det sagts att det här med miljön är någonting som jag inte vill ägna mig åt. I så fall är det en grov missuppfattning. Jag har en mycket stark känsla för miljön. Viola Claesson ville t.o.m. att alla tankbåtar och alla fartyg med farlig last skulle ha lots ombord. Det är nästan så att jag sträcker på mig. Jag tillhör den yrkeskategorin, och jag utövar fortfarande detta yrke på lediga stunder. Lotsning är en säkerhetstjänst, och det är för att värna om miljön som våra lotsar utför den tjänsten längs våra kuster. Självfallet, Roy Ottosson, skall vi ha regler som säger att fartygen skall vara säkra, att de skall framföras i våra farleder på ett säkert sätt och att farlederna skall vara säkra. Låt mig säga att miljön är viktig. Det finns dock andra saker som sällan nämns i dessa sammanhang, och det smärtar mig litet grand. Om en tankbåt springer läck eller om det händer något annat är det intressanta att det kommer ut olja. Det är i och för sig tråkigt att det kommer ut olja. När fartyg däremot går under med man och allt talas med mycket små bokstäver om det, och det blir inga rubriker. Jag har en tidningsartikel framför mig som är ett par veckor gammal. I sjöfartstidningar och olika tidskrifter redovisas varje vecka en liten kolumn med haverier. Jag skall ta ett exempel: 27 personer ombord försvann med man och allt på Atlanten när ett cementlastat fartyg sjönk strax utanför en engelsk hamn. Samma vecka skrevs: Ett cypriotregistrerat bulkfartyg sjönk i Atlanten. 19 man ombord, man har inte hittat något. Sådana händelser skapar inga rubriker, och man ser ingenting om dem. Om det däremot kommer ut olja och man riskerar att det blir litet ”kladd” på badstränderna skriker vi i högan sky. Det kan vi naturligtvis också göra. Men jag tycker att det är fel att vi glömmer bort sådana här händelser. Även de innebär djupa tragedier. För varje storm och varje händelse ute på Atlanten försvinner det människor spårlöst med båtar och allt.

Herr talman! Redan nu är bilplatserna på de två Gotlandsfärjorna i sommar fulltecknade vissa dagar. Det kan tolkas positivt: intresset för Gotland och för semester där är fortfarande högt. Förra året översteg antalet passagerare för första gången 900 000, och många av dessa reste under högsäsongen. Men att vissa turer redan är fullbelagda kan också tyda på att kapaciteten på Gotlandslinjen är för liten, särskilt när det gäller bilplatser. Tänk därtill om en av de reguljära färjorna skulle behöva tas ur trafik en tid, ja, bara några dagar, vad det skulle betyda både för de reguljära passagerarna och för den turistström som vill besöka Gotland under sommaren. Flera motionärer, bl.a. jag, har därför pekat på behovet av en tredje färja. En sådan kommer att sättas in för godstrafik under högsäsong, men det borde vara en färja som även tar passagerare. Så blir det alltså inte i år. Förutom att den utgör en reserv för de två ordinarie, Nord Gotlandia och Graip, kan en tredje färja trafikera linjen Västervik-Visby under högsäsong — den kortaste vägen mellan fastlandet och ön. Västervik är dessutom en lämplig utskeppningshamn för bl.a. resenärer från Göteborg, Jönköping och Östergötland. Det är inte bara motionärerna från Kalmar län och från Gotland som inser behovet av en tredje färja. Även Gotlandslinjen gör det och anser att ett sätt att öka resandet till Gotland är att erbjuda trafik från flera hamnar. Men man är rädd för ökade kostnader, vilket är förståeligt. Samtidigt måste det ökade statliga stödet i årets budget och det goda resultat som Nordström & Thulin hittills har visat sedan man övertog Gotlandstrafiken ge möjligheter till nya satsningar. Som representant för Kalmar län måste jag också beklaga att när rederiet inte vill trafikera linjen Grankullavik— Visby låter regeringen inte heller någon annan göra det. Släpp koncessionen och låt den som vill få köra under de intensiva veckor då både Öland och Gotland har tiotusentals turister, som gärna gör en dagsutflykt till grannön! Även andra turister, inte minst utländska, är intresserade av att direkt över havet kunna komma till båda öarna, kanske för att sedan fortsätta till våra östra grannländer. Vi har ju fört denna debatt i många år. Vi känner igen det från tidigare debatter när Birger Rosqvist, mycket bestickande och övertygande, beskriver hur förfärande oekonomiskt det vore om man ökade kapaciteten över sommaren, t.ex. genom att öppna linjen Västervik— Visby och genom att släppa koncessionen fri för trafik mellan Öland och Gotland. Men det kanske skulle bli tvärtom, Birger Rosqvist. Som Ewy Möller också har framhållit vet man oerhört litet — ja, ingenting alls — om hur många resor som uteblev förra året. Man hörde talas om ganska många som gav upp försöken att boka. Först och främst var det besvärligt att komma fram på telefon. När man sedan eventuellt kom fram, var det redan fullbokat. Därför förtjänar detta att upprepas. Jag har inte i min motion begärt mera statliga pengar. Jag bedömer att ökad trafik och frisläppande av koncessionen skall kunna klara ekonomin. Herr talman! Trafikutskottets majoritet har i år liksom de föregående åren inte delat motionärernas åsikter om turisttrafiken mellan Kalmar län och Gotland. Det var kanske inte heller att vänta. Därför finns en reservation, nr 3, som jag yrkar bifall till, liksom till övriga reservationer där folkpartiet finns med. Det är bara att hoppas att turistutvecklingen i år samt den liberalisering som sker inom övriga trafikområden skall leda fram till att socialdemokrater och moderater i trafikutskottet liksom regeringen själv behandlar Gotlandstrafiken med färre restriktioner nästa år.

Herr talman! I nu förevarande betänkande återfinns ett antal motioner som rör färjetrafiken till och från Gotland. Vidare finns en motion som jag har väckt tillsammans med Sven-Olof Petersson. Jag tänkte något kommentera utskottets behandling av dem. Koncessionen på Gotlandstrafiken övergick den 1 januari 1988 till rederiet Nordström & Thulin, som för denna del av sin verksamhet bildade ett bolag, Gotlandslinjen. Ett principavtal skrevs mellan statens transportråd och rederiet. Detta är alltfort, som vi tidigare har hört här i kammaren, en hemlig handling. Gotlands kommun och län såväl som privatpersoner har begärt att avtalet i sin helhet skall offentliggöras. Så sent som i december 1989 meddelade dock kommunikationsministern att hela avtalet sannolikt aldrig kommer att bli offentligt, eftersom det skulle äventyra regeringens möjligheter att träffa framtida affärsmässiga uppgörelser. Vid en juridisk prövning har det fastslagits att det inte är en olaglig handling att hemlighålla avtalet. Den gotländska befolkningen, resenärerna och skattebetalarna menar dock att de har rätt att kräva detta, inte minst ur moralisk rättvisesynpunkt. Dessutom har den socialdemokratiske ledarskribenten i en av Gotlandstidningarna ställt samma krav. I årets budget anslås sammanlagt 46 milj.kr. i förslagsanslag, det är samma summa som transportrådet i sin anslagsframställning bedömt som behövlig. Om det är en riktig kostnadsbedömning är omöjligt att avgöra. Färjetrafiken på Gotland går alltså med underskott vilka täcks med statsmedel. Men kommunikationer kostar pengar överallt i landet och där tas också statsmedel i anspråk. Vägverkets färjor och varenda bro i landet är som bekant gratis, men för att komma till och från Gotland skall man betala för sin överresa, betala extra för hytt, för sittplats, för bil, för mat och för hund. Är det då så underligt att denna trafikföring diskuteras varje år i Sveriges riksdag! För det nya avtalet har tillkännagivits fyra principiella utgångspunkter, nämligen för det första trafik året runt på en nordlig och en sydlig linje. Den utgångspunkt är tillgodosedd så till vida att vi har trafik på Nynäshamn och Oskarshamn sex dagar i veckan, alltså inte varje dag året runt. Den andra punkten som handlar om en bra och effektiv trafikförsörjning till en rimlig kostnad, ja den tål att diskuteras, Birger Rosqvist. Rimlig kostnad, vad är det och gäller det för staten eller för resenärerna? Den tidigare målsättningen att taxesättningen skulle följa SJ:s prissättning har frångåtts och enhetstaxa tillämpas. Med en procentuell uppräkning som sker nu ökar klyftan för varje gång. Men i och med att differentierade taxor tillämpas i allt större utsträckning också på SJ, så blir det allt svårare att göra denna jämförelse. Helt klart står dock att fullprisbiljetterna på färjan ligger mycket över SJ:s genomsnittstaxa, och vi som reser med Gotlandsrabatt betalar drygt 60 96 av fullpris, och det är en kostnad som ungefär motsvarar SJ-priset. Krav på trafik till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader och effektivaste möjliga godshantering har varit avgörande för färjornas avgångsoch ankomsttider. Men för persontransporterna har resultatet blivit den omvända, dvs. låg turtäthet, höga biljettpriser och obekväma ankomsttider. Jag skulle därför vilja göra en jämförelse mellan Öckerö och Gotland, eftersom de är landets enda kommuner som saknar fast förbindelse med fastlandet. Totalt uppgick statens kostnader 1988 för Öckerös färjetrafik till drygt 27,4 milj.kr., alltså ca 2 600 kr. per invånare. På Gotland var kostnaden ca 40 milj.kr., vilket är 700 kr. per invånare. Skillnaden är således 1 900 kr. per invånare. Ytterligare en jämförelse vill jag göra. Den nya järnvägspolitiken innebär att staten tar huvudansvaret för infrastrukturen, medan SJ ansvarar för trafiken. Viktig interregional järnvägstrafik skall staten kunna köpa. Om färjor och hamnanläggningar betraktas som infrastrukturella och staten svarade för dessa kostnader, så skulle kostnadsbilden för Gotlandstrafiken radikalt förbättras. Den ekonomiska analys av färjetrafiken som transportrådet genomförde 1985 visade att trafikintäkterna översteg de rörliga kostnaderna — då ingick ändå hamnavgifterna i dessa rörliga kostnader. Transportrådet har i sin anslagsframställning 1990/91 redovisat kostnaderna för järnvägstrafiken, där statens andel utgör 60 96 av totalkostnaderna. Motsvarande statliga andel i Gotlandstrafiken utgör 20 96 av totalkostnaden. Detta är transportrådets egna siffror. Både Ulla Pettersson och jag har i våra motioner pekat just på den orättvisa taxesättningen, och det är nästan beklämmande att ta del av utskottsbetänkandet, där man krampaktigt biter sig fast vid propositionen från 1985/86 och alltfort vägrar att förstå att färjan är vår väg, vår bro och vår järnväg. Den nämnda propositionen förordade en kraftfull prisdifferentiering, och denna målsättning har blivit så till den milda grad kraftfull att det på fredag, lördag, söndag under sommaren från 8 juni till 19 augusti kostar för två vuxna, två barn, bil och hytt i en riktning upp emot 2 000 kr. Detta kallas för högtrafikpris, och är i sanning också ett högtrafikpris. Jag menar att det alltså finns fullt godtagbara skäl för staten att också i Gotlandstrafiken täcka 60 90 av kostnaderna som man gör i järnvägstrafiken. Ytterligare orosmoln finns på vår trafikhimmel. Det har utretts och föreslagits mervärdeskatt på persontrafik i vårt land. Skulle detta bli verklighet även för färjetrafiken så har man på ett effektivt sätt slagit undan benen på den turistverksamhet som man i andra sammanhang pekar på som så viktig för Gotland. De statliga satsningar i form av stöd till anläggningar som det finns förslag om blir i det närmaste verkningslösa om inte kostnaden för att ta sig till Gotland kan hållas på en rimlig och rättvis nivå. Jag yrkar därför bifall till motion 627, yrkande 2, och 635, yrkande 3, som handlar om taxesättningen. Punkterna 3 och 4 i avtalet handlar om att ge trafiken incitament för att utveckla och förbättra densamma och att ge möjligheter till kompletterande trafikutbud. Det har hittills resulterat i en misslyckad katamarantrafik på Västervik sommaren 1988. Med löftet i punkt 4 om möjlighet till kompletterande trafik under högsäsong har Borgholms, Västerviks och Gotlands kommuner tillsammans med företrädare för Gotlandslinjen i en promemoria till transportrådet redovisat ett antal motiv för att på nytt starta trafik till fler hamnar. Något olika skäl för en utökad trafik förs fram från dessa intressenter, och de finns redovisade i min motion 635. Jag skulle dock vilja poängtera det som sägs dels från Gotlands kommun, dels från rederiet. Det är naturligt att gemensamma turistintressen ligger till grund för kraven på en utökad trafik. Detta har Ewy Möller och Ingrid Hasselström Nyvall tidigare talat för, och det mesta kan jag instämma i. Moderaternas inställning att inte heller i år stödja argumenten i reservation 3 är dock något märklig. Jag vet inte om man kan tyda Ewy Möllers bifallsyrkande på så sätt att hela moderatgruppen ställer sig bakom utökad sommartrafik. Det återstår att se. Detta utmynnar i ett krav på trafik med en tredje färja som skulle medföra att den beredskap som i dag saknas skulle återuppstå. Om en av de båda färjorna måste tas ur trafik utan att det finns någon reservmöjlighet så skulle det på ett katastrofalt sätt slå mot näringslivet på Gotland, mot den gotländska befolkningen och mot turistresandet i de fall det handlar om högsäsong. Det är för att få denna fullgoda reservkapacitet som kravet på en tredje färja nu växer sig allt starkare från de tidigare nämnda kommunerna men också från Gotlandslinjen själv. En tredje färja skulle även lösa det allt större problemet att transportera farligt gods till och från Gotland. Förra sommaren hyrde Gotlandslinjen in ett transportfartyg för att klara trafikökningen plus det farliga godset, och jag ser i betänkandet att utskottet tagit reda på att det blir så också denna sommar. Men det är ingen tillfredsställande lösning på problemet med farligt gods på sikt. Under lågsäsong, september—maj, transporteras det farliga godset med ordinarie färjetur till Oskarshamn en gång per vecka på en s.k. avlyst tur, vilket innebär att endast 50 passagerare får finnas ombord. Varför just 50, och vad är deras liv värda om något skulle hända? Den frågan har många ställt, och den är alltjämt obesvarad. Det kan alltså dröja en vecka innan exempelvis en entreprenör kan få ett nytt batteri till sin grävmaskin. 'Gotlandslinjen har bl.a. som målsättning att öka resandet till Gotland och anser att ett sätt att nå detta mål kan vara att erbjuda trafik från flera hamnar. Ett annat motiv för Gotlandslinjen att delta i arbetet att få underlag för ett tredje fartyg i Gotlandstrafiken är att bolaget har kapacitetsproblem. De senaste två åren har det varit en relativt kraftig trafikökning, och Gotlandslinjen har i dag kapacitetssvårigheter under ca 20 96 av årets dagar. Vid en fortsatt volymökning med 10 96 gods och oförändrat passagerarantal är kapaciteten för liten på var fjärde resa. Tala om tillfredsställande trafikförsörjning! Även om motiven är något olika så är det omöjligt att bortse från de faktiska behov som föreligger. Slutsatsen måste därför bli ett krav på att förutsättningar skapas för införskaffande av en tredje färja på året-runt-basis om målsättningen om en tillfredsställande trafikförsörjning i landets alla delar skall uppnås. Jag noterar då till min glädje att utskottet förutsätter att transportrådet och rederiet skall överväga möjligheterna för detta och att våra motionskrav i detta hänseende blir i huvudsak tillgodosedda. Det skall bli mycket intressant att se hur man i kommunikationsdepartementet hanterar denna fråga framöver. Det finns onekligen ett ekonomiskt utrymme, innan man kommer upp till de 60 26 som järnvägstrafiken får i statligt stöd. Det statliga stödet till Gotlandstrafiken är 20 70. Min kollega på Gotlandsbänken har uttryckt detta i sin motion på följande sätt: Om transportstödet skulle ha följt penningvärdet från 80-talets början, skulle det uppgått till mer än 100 milj.kr. i stället för 46 milj.kr. i årets budget. Utskottet borde gjort ett tillkännagivande om en utökad färjekapacitet. I motion 635 har jag tagit upp frågan om ett gotländskt trafikråd direkt underställt regeringen. Den samrådsgrupp som det talas om i betänkandet är av intresse endast när transportrådet vill stämma av turlistor och vid liknande begränsade uppgifter. Ett trafikråd skulle på ett helt annat sätt kunna sätta in trafikföringen i ett regionalpolitiskt sammanhang, ett ansvar som inte ligger inom transportrådets kompetensområde. Herr talman! I hela landet talar man om vikten av snabba och säkra transporter. På fastlandet förkortas restider genom utbyggnad av bannätet — snabbtåg är en realitet. Den utsatthet som ö-läget innebär skulle i någon mån modifieras om de tekniska möjligheter som står till buds kunde användas för att förkorta restiden. En separering av godsoch persontransporter och ett trafikutbud anpassat till dessa kategorier skulle medverka till att utjämna den regionala obalansen och föra Gotland närmare fastlandet. För detta krävs kunskap, insikt och förmåga till inlevelse hos dem som har ansvaret att fatta beslut om kommunikationerna till och från Gotland. Herr talman! I ytterligare en motion har Sven-Olof Petersson och jag krävt åtgärder för miljösäkrare fartygstransporter i Östersjön. Det har hitintills sagts så mycket om detta att jag inskränker mig till att yrka bifall till reservationerna 12, 13 och 17 och dessutom till reservationerna 3 och 4 som handlar om Gotlandstrafiken.

Herr talman! Östersjön dör, sade utrikesminister Andersson i riksdagen i höstas efter ett besök i Baltikum. Det är sant, och vi svenskar tillhör de värsta nedsmutsarna i området räknat per innevånare. Vi har inget att skryta med när det gäller havsmiljön. Tvärtom borde vi skämmas. En rad av de motioner som i dag behandlas i trafiksutskottets betänkande rör Östersjön. Att ta del av betänkandet är nedstämmande. Följande kan läsas: ”Totalt behandlar utskottet ca 110 motionsyrkanden i en mångfald olika sjöfartsfrågor. Alla yrkandena avstyrks.” Det är med andra ord så att vågmästarpartiet och det största minoritetspartiet, socialdemokraterna, utnyttjar sin ställning till att finna majoritet för att avslå alla de yrkanden som har behandlats av utskottet i detta betänkande, yrkanden som också har med Östersjöns miljö och överlevnad samt Gotlands framtid att göra. Det vilar ett drag av illvilja från de konstruerade majoriteternas sida i dessa frågor. Det tas inte på allvar i det praktiska arbetet att klara Östersjön och dess livsmiljö. Det är grant att stå i talarstolar och att skriva debattartiklar om miljö och överlevnad. Men det blir till intet här i riksdagen. För det kan inte gärna vara så att socialdemokrater alltid vet bäst och kan mest i riksdagen. Det blir till slut lika galet som i höstas när jordbruksutskottet behandlade fisket. Inte blev det mycket om fiskets situation och dess förutsättningar i allt mera nedsmutsade hav och om de åtgärder som fordrades för att få haven rena och fisken ätlig. Nej, det jordbruksutskottet var enigt om var att släppa försäljningen av djupfrysta kräftor fri under hela året. Sådant arbetssätt drar ett löjets skimmer över riksdagens arbete.

Listan kan tyvärr göras mycket lång. Utskottsmajoriteten hänvisar envist till pågående internationellt arbete. Detta låter vackert, men det är en orimligt långsam väg i ett arbete som brådskar. En ansvarig riksdag kan inte fortsätta att låta internationellt arbete bli den obotfärdiges förhinder. Ni inom socialdemokratin är väl överens om utrikesministerns uttalande att ”Östersjön dör”. Jag har då aldrig hört någon som har sagt emot honom. Eftersom ni är överens med honom borde detta ha satt helt andra spår i arbetet i utskottet. Är det så att socialdemokratin har sina fundamentalister och realister och att de inte är överens om analysen och därför inte heller om vad de skall göra, dvs. att det blir platt fall för miljö och människor? Sådan är socialdemokratin i dagens Sverige, när den gör kärnkraftsavvecklingen till en arbetsmarknadsfråga och kan tänka sig att bygga ut skyddade älvar och bygga en ekologiskt orimlig bilbro över Öresund. Utskottet har uppenbarligen inte förstått att det faktiskt behövs en tredje färja till Gotland. För en ö som Gotland är det viktigt att sjötransporterna till fastlandet fungerar under årets alla delar. Med två färjor lever man farligt. Om en färja måste in på reparation under längre tid, kan det bli mycket svårt att klara trafiken. För näringslivet på ön och för turismen skulle det bli ett hårt slag. För dem som vill etablera verksamheter måste det vara ett krav att det finns trygga förbindelser. En tredje färja är nödvändig för öns näringsliv och dess utveckling. Farligt gods fraktas till och från hamn med järnväg. Med två färjor i drift kan man inte klara den separation av gods som är nödvändig. Transporter av farligt gods får allt större omfattning. I andra sammanhang har vi från miljöpartiet de grönas sida tagit upp problematiken kring det farliga godset. När det gäller Gotlandstrafiken blandas resandekategorier på ett olyckligt sätt under hela året. Strävan måste vara att nå separation. De farligaste godskategorierna borde gå på en separat båt. Det skulle också ge den fördelen att personalen skulle kunna specialutbildas för att kunna klara nödsituationer. För det farliga godset är det viktigt att det kan komma till och från en hamn med järnvägsförbindelser. Miljöpartiet de gröna anser att järnvägen i första hand skall transportera det farliga godset. En förbindelse som ger den möjligheter bör prioriteras. En tredje färja är nödvändig för att man skall komma till rätta med det farliga godset. Under turistsäsongen är båtarna oftast fulla, och det finns verkligen ett behov att öka kapaciteten. Under normal tid får Gotlandslinjen hyra in en specialbåt för det farliga godset. Det skall även ske i år. Men en tredje färja löser det här problemet. Ur alla dessa aspekter är det märkligt att utskottet behandlar frågan om en tredje färja så njuggt. I de sista av dessa dagar har den regionalpolitiska propositionen kommit, och där har Gotland dragits ur stödområdessystemet. Det pågår uppenbarligen ett medvetet strypande av Gotlands utvecklingsmöjligheter när utskottet inte vill medverka till att rädda ett döende hav, när utskottet inte vill se till att det kommer en tredje färja till Gotland och när man inom regeringen drar undan Gotland ur stödområdessystemet. Det går bra att tycka att ön är fin att semestra på, men det går inte att se till att den kan leva och utvecklas. Socialdemokraterna och moderaterna har mycket på sitt samvete i dessa frågor. Detta är ett dåligt betänkande som skulle ha kunnat bli bra, om majoriteten hade velat ta ansvar för både Östersjön och Gotland. Kampen för ett rent hav och en fungerande trafik till och från Gotland måste fortsätta gentemot de förstörande krafterna. Jag yrkar bifall till de reservationer som har undertecknats av Roy Ottosson. I detta sammanhang platsar det verkligen bra att ta upp frågan om trafik under sommaren mellan Västervik och Visby. Man måste ju se på de samlade samhällskostnaderna när det gäller trafiken, de måste minimeras. På det sätt som man nu tvingar folk att åka ökar bilåkandet. Vi vet vad det leder till: utsläpp, miljöförstöring, död och lemlästande på våra vägar. Det måste vara samhällsekonomiskt och mänskligt att se till att denna förbindelse mellan Västervik och Visby kommer till stånd till sommaren. Samtidigt är det olyckligt för hela vårt trafiksystem att man vill införa moms på persontrafiken. Vi vet ju sedan de undersökningar som gjordes i den krisutredning där jag medverkade att detta leder till ett minskat resande med kollektivtrafik och lokaltrafik och ett ökat bilåkande. Det borde vi faktiskt undvika. Därför är det väldigt viktigt att vi ser till att den lilla del av trafiken som berör Gotland men som betyder så väldigt mycket faktiskt utvecklas på ett sätt som människorna på Gotland och dess omgivning vill. Det finns ett samlat samhällsintresse att göra det. Det är en stor besvikelse att majoriteten i utskottet bortser från en så viktig sak.

Herr talman! Så var det dags för den årliga tävlingen i att vara mest generös och omtänksam när det gäller Gotlandstrafiken. Det brukar sägas så många vänliga och vackra ord om den när anslaget skall beslutas en gång om året. Tyvärr har detta en viss tendens att vara enbart en endagstävling. I morgon är allting glömt och som vanligt igen, och gotlänningarna får fortsätta sitt resande med en avgång om dygnet, fortsätta att ha natten som restid, fortsätta att spara pengar åt staten. Det är faktiskt så, herr talman, att statsbidragen till Gotlandstrafiken har minskat så i reala termer att det i dag är värt mindre än hälften mot vad det var vid 80-talets början. Det är naturligtvis bra att statens utgifter minskar. Men skall man jämställa gotlänningars möjligheter med andra svenskars att resa i vårt övriga fosterland, finns det, som vi har påpekat i den socialdemokratiska motionen T627, inom Gotlandstrafiken åtskilligt behov av förbättringar. I motionen säger vi bl.a. att staten bör stå för infrastrukturen. Då menar jag inte den infrastruktur som tidigare talare här har nämnt, nämligen vattnet, utan det vi använder oss av för att ta oss över vattnet med. Infrastrukturen bör vara en statlig angelägenhet också i den del som består i färjor till och från Gotland. Det är vårt långsiktiga krav. Våra krav i övrigt är en tredje färja i Gotlandstrafiken, ett ökat statligt stöd, förbättringar av olika slag innefattande tätare förbindelser på bekvämare tider, kortare överfarter och en rättvisare taxesättning. Herr talman! Nog är det underligt att ens folkbokföringsort skall avgöra hur mycket man skall betala på ett allmänt fortskaffningsmedel. Inte kan det vara rimligt att en familj skall betala mer för att ta sig till ett av landets främsta turistlän än för motsvarande sträcka åt ett annat håll i landet. Den prisdifferentiering som har införts har jag i princip ingenting emot, men systemet med differentieringar och rabattsystem har sin mening i en konkurrenssituation, där man kan välja mellan olika motsvarande transportmedel. I Gotlandstrafiken har vi inget konkurrerande trafikslag utöver flyget. Man kan inte lasta in familjen och packningen i en bil eller husvagn, ge sig i väg och köra själv. Man kan inte åka långfärdsbuss och man kan inte ta tåget och på så sätt välja sin tid och sin kostnad. Dessa möjligheter finns inte. Just det här är den svåra pedagogiska uppgiften för oss att förklara, en uppgift som vi har så svårt att lyckas med. Jag skall inte, herr talman, upprepa de argument som framförts för den tredje färjelinjen. De finns också, som jag sade, med i motionen T627. Arbete pågår i den vägen, och jag har gott hopp om att frågan skall nå en lösning relativt snart. När det gäller de övriga förslag till förbättringar som jag nämnde och som vi har tagit upp i vår motion får vi återigen konstatera att vi inte nått någon större framgång. Jag inser det fåfänga i att begära en votering till förmån för motionen, även om jag vet att jag har en del partivänner på min sida. Det finns en reservation, som har nämnts här tidigare, om sommartrafik till Öland och Västervik. Det är i och för sig bra, men det var inte riktigt vad vi ville. Vi gotlänningar vill något mer med en utökad trafik. I övrigt, herr talman, har inget parti visat någon större vilja att satsa på utökad trafik, trots att man ibland försöker framställa det så i den aktuella debatten särskilt när anslagen kommer på tal. Det har också uppstått en del märkliga debatter i Gotlandsmedierna, där folk som borde veta bättre har gjort säkra uttalanden på lös grund. Detta har naturligtvis till stor del sin förklaring i att det här är en så pass känslig och viktig fråga. Då är jag tillbaka i den pedagogiska uppgiften. Jag misstänker, herr talman, att jag lär få stå här så länge jag är medlem av denna kammare och tala för denna fråga. Om jag verkar något litet pessimistisk beror det på att mina år här hittills inte har gett mig alltför stora förhoppningar i den vägen. Faktum kvarstår ju att det återstår åtskilligt att göra åt Gotlandstrafiken.

Herr talman! Som öbo känner jag nästan ett sting i hjärtat av samvetsförebråelser när jag lyssnar på Gunhild Bolanders och Ulla Petterssons argumentering för sin färja. Som Gunhild Bolander så fint uttryckte det är färjan för dem bro, väg och järnväg. Jag som ölänning och som har fått en bro har naturligtvis svårt att sätta mig in i hur ni har det. Men jag tycker ändå att ni, Ulla Pettersson, förklarar det på ett pedagogiskt skickligt sätt. Jag hoppas verkligen att er argumentering skall leda till framgång. När jag nu skall argumentera för den fjärde punkten i det hemliga avtal som har omnämnts här tidigare tycker jag nästan att jag ägnar mig åt lyxargumentering. Jag skall då argumentera för den kompletterande färjetrafiken sommartid. Som öbo och invånare i Kalmar län har jag lyssnat till våra väljare och medborgare och tillresta resenärer. Att få denna kompletterande trafik är ett mycket starkt önskemål. Vi vill ha färjelinjen tillbaka mellan Grankullavik och Visby. Vi vill ha färjetrafik mellan Västervik och Visby. I motionerna T610 och T621 begärde vi under den allmänna motionstiden — Agne Hansson, Ewy Möl:er, Arne Andersson i Gamleby och jag — att denna trafik återupprättas. Behovet av färjetrafik sommartid har dokumenterats på olika sätt. Gunhild Bolander nämnde hur de tre kommunerna har tillskrivit kommunikationsdepartementet, transportrådet och Gotlandslinjen, som också är involverad i diskussionerna, om att en tredje åretruntfärja till Gotlandstrafiken skall införskaffas. Där har vi en chans att få sommartrafik mellan Grankullavik och Västervik. För Ölands del är behovet av en färjeförbindelse sommartid mellan Grankullavik och Visby av utomordentligt stor betydelse, liksom det är för Västerviks del, som Ewy Möller här har framfört från talarstolen. Turismen är näst efter jordbruket för oss på Öland den viktigaste näringsgrenen. Den behöver vidareutvecklas och stimuleras på olika sätt. Det har betydelse för oss på Öland och för den svenska handelsbalansen. I denna vidareutveckling ingår färjeförbindelsen till Gotland som en mycket viktig del. Förra sommaren hade Öland 1,2 miljoner gästnätter, utom den privata uthyrningen. Tidvis under turistsäsongen finns över 2 000 tusen turister samtidigt på norra delen av ön i Borgholms kommun. Det finns alltså en mycket stor marknad, som kan erbjudas som ett alternativ att åka närmaste vägen till Gotland — en resa på två och en halv timme. De har haft den möjligheten tidigare, och det sista året, 1987, åkte 36 000 personer över Grankullavik till Visby. Vi vill ha tillbaka den här trafiken. Det tomma färjeläget i Grankullavik påminner oss om den tid då det var fart och liv här uppe. Det har blivit en återvändsgränd på norra Öland. Där har vi verkliga glesbygdsproblem. Vi skulle få stor hjälp genom en återupprättad färjelinje. Det finns ett stort och växande intresse för Östersjöturism, inte minst nu, när länderna på andra sidan Östersjön har börjat återfå friheten. Härtill kommer det stora intresset för tyskar att besöka Öland. Tillgängligheten för dem skulle väsentligen underlättas om de med en färjeförbindelse kunde få anknytning till andra färjelinjer som löper kors och tvärs över Östersjön, inte minst över de södra delarna. I principavtalet med Nordström & Thulin har angivits att den kompletterande trafiken skulle kunna förekomma. Däri ligger möjligheter för oss. Riksdagen har i dag avgörandet, men vi skall fatta beslut i morgon. I utskottet står fyra partier bakom reservation 3, där man föreslår reguljär sommartrafik mellan Öland och Gotland liksom mellan Västervik och Visby. När riksdagen förra året behandlade detta ärende var det samma konstellation av fyra partier som stod bakom en reservation. I dag hoppas jag att Ewy Möller har ändrat inställningen hos sina moderata partikamrater, så att det bildas majoritet för en tillstyrkan till förslaget om reguljär sommartrafik. Då kan en beställning gå från riksdagen till regeringen så att denna efterlängtade kompletterande trafik kommer till stånd. Men skulle vårt förslag inte heller i år får majoritet, måste kompletterande trafik öppnas för rederier och koncessionen således upphöra. Att låta ett enda företag styra och ställa och bestämma villkoren för trafiken på ett så viktigt trafikområde som Östersjön är felaktigt, när inte välmotiverade nationella krav tillgodoses. Koncessionen är för oss en tvångströja. Intresserade rederier som har velat bedriva trafik har fått avslag. Således avslog regeringen i mars 1988 utan närmare motivering en ansökan från Crown Shipping AB i Kalmar om tillstånd att få bedriva linjesjöfart mellan Grankullavik på Öland och Visby. Antingen måste det företag som har koncessionen sköta trafiken också till Öland och Västervik, eller också måste man låta ett annat företag ta hand om trafiken. Slutledningen är enkel. När regleringar avskaffas på alla andra områden, som tidigare sagts, måste den också försvinna på detta för öturismen och Kalmar län så viktiga område. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! En viktig utgångspunkt för trafikförsörjningen i vårt land är bl.a. att onödiga hinder för olika alternativ undanröjs och att resenärernas fria val av alternativa resvägar och transportmedel säkerställs. När det gäller vägtrafiken är dessa mål inte särskilt svåra att uppnå. Värre blir det däremot beträffande färjetrafiken till och från Gotland. Här är det inte lika lätt att erbjuda många olika alternativ, varför staten har ett övergripande ansvar för att trafikförsörjningen säkerställs. Av den anledningen anslås också betydande belopp årligen till just Gotlandstrafiken. Det nuvarande avtalet och reglerna för Gotlandstrafiken har emellertid gett upphov till visst ifrågasättande. Är trafiken ordnad på bästa sätt? Ges passagerarna tillräckliga valmöjligheter? Måste trafiken begränsas till endast två linjer och två fastlandshamnar? Frågorna är berättigade. Det är inte bara frågor som reses. Även kritik framställs. Önskemålen om förändringar är ganska omfattande, nämligen fler linjer, annorlunda taxesättning och en helt annan trafikpolitik för Gotland. Ja, valmöjligheterna är begränsade, och de regler som nu gäller för trafiken förhindrar andra lösningar än de som nu är förverkligade. Start av andra färjelinjer är i praktiken omöjliga. Så behöver det inte vara. Även om det är riksdagens sak att besluta i många frågor, är det just i detta fall, enligt min uppfattning, inte riksdagens uppgift att i detalj tala om på vilket sätt färjelinjer skall bedrivas, hur de skall upprättas eller exakt hur trafiken skall ordnas. Trots detta har ändå riksdagen ett övergripande ansvar för att trafiken till och från den del av vårt land som Gotland utgör bedrivs på ett sådant sätt att en tillfredsställande trafikförsörjning erhålles och att de människor som bebor ön också har rimliga möjligheter att besöka övriga landet. I en motion som behandlas i detta betänkande, T631 av K-G Svenson och mig skisseras en möjlig handlingslinje för att lösa de knutar som uppenbarligen finns. Vi föreslår att det nuvarande avtalet omförhandlas — sådana möjligheter finns — och att den nuvarande koncessionen upphör. På detta sätt tror vi att nya möjligheter kan öppnas för andra företag att bedriva trafik på Gotland. Liksom på andra områden måste även färjetrafiken avregleras och de begränsningar som finns i särskilda koncessioner upphöra. Ledstjärna måste vara konkurrens i stället för koncession. Ökad konkurrens och större valmöjligheter för passagerarna skulle ge många positiva effekter. Eftersom det uppenbarligen finns ett mycket stort intresse av att åter starta trafik från exempelvis Öland till Gotland och mellan Västervik och Gotland, skulle vårt motionsförslag bana väg för dessa linjer. Jag tycker inte att man skall tala om var och på vilket sätt denna trafik skall bedrivas, men riksdagen kan genom sina beslut undanröja de hinder som finns i det avseendet. Om dessa möjligheter öppnades, tror jag också att resandemängden totalt sett skulle öka. Herr talman! Även om motionsförslaget har goda kvaliteter har intresset i utskottet varit förvånande svagt. Därför inser jag att det inte är meningsfullt att yrka bifall just till motionsförslaget. Tankegångarna i reservation 3 ligger i linje med vad vi föreslår i motionen, och även om den är något vid sidan om, tänker jag stödja den reservationen i en eventuell votering. Slutligen, herr talman, vill jag uttala den förhoppningen att en bredare uppslutning kommer att visa sig nästa år, såväl i utskott som i kammare, kring de tankar som skall vara vägledande för färjetrafiken till och från Gotland.

Herr talman! Stöd och subventioner skapar inga bra företag. Varje nytt stöd skapar avgränsningsproblem mellan de som skall vara berättigade och de som inget skall ha, varför stödform snedvrider konkurrensen mellan olika företag och ofta skapar mer problem än nytta. Kraven på rättvisa i behandlingen av de som söker stöden leder alltför ofta till kostsamma och omständliga byråkratier. Vi har under många år sett märkliga resultat av företagsstöd från staten, landstingen, kommunerna och diverse olika fonder. Den moderata reservationen till betänkandet avser en av dessa många stödformer, som verkar tillkommen mer eller mindre av en slump: persontransportstödet för Norrland. Stödet gäller för tjänsteresor med flyg och järnväg. När en resa företas med flyg innebär det att staten med skattemedel subventionerar en flygresa samtidigt som man med andra skattemedel subventionerar järnvägstrafiken på Norrland. Jag tar bara detta som ett exempel på hur man med subventioner kan ändra förutsättningarna för andra subventionerade verksamheter. Till slut får man så krångliga regelverk att ingen längre vet vad man egentligen vill åstadkomma med subventionen. Persontransportstödet beräknades förra året kosta 25 milj.kr. Den faktiska medelsförbrukningen var 4 milj.kr. Den slutsats vi drar av detta är att det egentligen inte föreligger något behov av detta stöd, och då bör det också avvecklas. I årets budget för transportrådet är stödet beräknat till 11 milj.kr., och vår — kanske något kryptiskt skrivna reservation — innebär att stödet skall upphöra och att budgeten följaktligen skall minskas med dessa 11 miljoner. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 3 till utskottets betänkande.

Herr talman! — Jag som trodde vi levde i ett välfärdssamhälle, säger Agnetha, som för elva år sedan födde sin gravt rörelsehindrade son Fredrik. Jag älskar min underbare pojke ,men vårt liv är ganska arbetsamt. Alla praktiska bestyr förstås. Inte en enda gång har någon från myndigheterna ringt och frågat hur vi mår och hur vi klarar oss, om vi behöver någon hjälp. Agnetha och Fredrik lever i det som vi i folkpartiet kallar det glömda Sverige. När vi skapar trafikmiljön, när vi bestämmer om hur människor skall kunna röra sig, då glömmer vi mest av allt de handikappade. De utgör en liten grupp i samhället och har svårt att göra sina röster hörda när andra och starkare grupper kräver sitt. Det är enligt folkpartiets uppfattning en självklarhet att handikappade skall kunna utnyttja vanliga allmänna kommunikationsmedel. Men det finns betydande hinder för detta. Därför har vi föreslagit bättre handikappanpassning av kollektivtrafiken och förbättringar av färdtjänsten. Socialdemokraterna är kalla inför sådana resonemang. Hänsynen till allehanda byråkratiska intressen leder till en njugghet av socialdemokraterna mot de verkligt små i samhället. Jag tvekar inte att kalla det för vad det är: ett socialdemokratiskt svek gentemot de handikappade. Visst är det att föredra att också rörelsehindrade och på andra sätt handikappade människor skall kunna använda de allmänna kommunikationsmedlen. Det ger den handikappade ökad valfrihet. Det är bra. Att det sedan också kan bli billigare kan väl inte vara någon nackdel, Olle Östrand, även om det sker till priset av den onödiga byråkratins påtvingade omskolning. Efter folkpartiförslaget antog riksdagen redan 1979 en lag om handikappanpassad kollektivtrafik. Då antogs också ett ramprogram för de närmaste tio åren. Detta har följts upp med anslag för bidrag till investeringar för att öka handikappanpassningen i lokal och regional kollektivtrafik. Dessa medel är otillräckliga. Därför föreslår vi att ytterligare 50 milj.kr. skall få användas till fortsatta satsningar för att öka handikappanpassningen och dess möjligheter. Varför, Olle Östrand, är ni socialdemokrater så förtvivlat njugga mot de handikappade? Jag yrkar bifall till reservation nr 4. Herr talman! Persontransportstödet har många aspekter. En är att det också är betydelsefullt för att utjämna de regionala nackdelarna för företagen i Norrland. Snårskogen av alla de byråkratiska regler som omgärdar stödet till de norrländska företagen innebär bl.a. att de allra minsta företagen i praktiken utestängs från stödet. I stället nyper socialdemokraterna egenföretagarna i Norrland i örat. Varför det, Olle Östrand? Att moderaterna låter budgetyxan gå när det gäller möjligheterna för småföretagarna i Norrland förvånar jag mig inte över. Men varför måste socialdemokraterna ha samma principiella inställning i fråga om stödet till glesbygden som moderaterna? Den frågan trodde jag skulle vara onödig att ställa, men den är icke desto mindre mycket tydligt nödvändig att få besvarad. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I föreliggande betänkande tas upp frågor om transportrådet samt transportstöd i olika former. I vad gäller transportrådet och dess framtida roll har en utredning nyss slutförts om transportrådets verksamhet, och den är nu ute på remiss. Vi har för vår del synpunkter på transportrådet och dess verksamhet. I vår motion har vi anfört att en översyn bör göras av myndighetsorganisationerna på kommunikationsområdet, där även transportrådet ingår. Vi avvaktar för vår del med slutligt ställningstagande tills den frågan återkommer till utskottet. Detta har vi också sagt i ett särskilt yttrande fogat till dagens betänkande. Även i år har vi en gemensam reservation med folkpartiet angående persontransportstödet och att detta även skall gälla egenföretagarnas tjänsteresor. Tyvärr har vi inte fått majoritet för dessa åsikter i utskottet. I en motion har vi framfört uppfattningen att det är viktigt att arbetet med handikappanpassningen av kollektivtrafiken påskyndas. Möjligheterna för rullstolsbundna att på egen hand utnyttja tåg, tunnelbanor och bussar måste ökas genom t.ex. införande av lyftplattor eller byggande av hissar. Eftersom tidigare anslag på 50 milj.kr. inte har förbrukats, har vi för närvarande avstått från att äska ytterligare anslag. Även dessa synpunkter har vi framfört, i reservation nr 5. I reservation nr 6 har vi tagit upp stödet till skärgårdstrafiken. Persontransporterna i skärgården är en dyr verksamhet. Ofta finns skärgården i just kommuner med svag ekonomi. Vi föreslår därför att riksdagen beslutar att skärgårdsstödet skall återinföras, och vi vill därför att regeringen skall återkomma med förslag till medelsanvisning. Herr talman! Med det jag nu har sagt vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 5 och 6.

Herr talman! Den 29 september 1989 tecknade transportrådet och SJ ett avtal om persontrafik på stomjärnväg för budgetåret 1990/91. Det omfattar samma tid som tågplaneperioden juni 1990—maj 1991, dvs. den plan som går under beteckningen T90. Den 12 september 1989 — det var några dagar innan — skickade Claes-Eric Norrbom, Transportrådets chef, ut ett pressmeddelande. Jag skall citera litet grand ur det: ”I samband med SLTFs kollektivtrafikdagar i Örebro redogjorde generaldirektör Claes-Erik Norrbom för pågående förhandlingar mellan SJ och transportrådet när det gäller statens köp av olönsam trafik på det s.k. stomnätet. Den kostnadsram som transportrådet har att utgå från är i enlighet med riksdagsbeslutet 618 miljoner kronor. Detta belopp skall alltså användas för att upphandla sådan interregional persontrafik som inte kan upprätthållas på affärsmässiga grunder men som har en klar regionalpolitisk betydelse. Norrbom erinrade också om att den upphandling som nu håller på att slutföras, har föregåtts av en betydande diskussion ute på länsplanet med länshuvudmän, länsstyrelser etc. Resultatet av dessa överläggningar ligger alltså till grund för de prioriteringar som transportrådet har att göra. Enligt riksdagsbeslutet ska TPR inte upphandla någon lokal och regional kollektivtrafik på stomnätet inför T90.” Den 21 september 1989 skickade SLTF, Svenska lokaltrafikföreningen, ut ett brev till sina medlemmar och associerade. Man hänvisar till det pressmeddelande ur vilket jag just har citerat och säger: ”I angivna pressmeddelande påstås att den kostnadsram som transportrådet har att utgå från är i enlighet med riksdagsbeslutet 618 milj.kr. Efter kontakt med kommunikationsdepartementet kan vi konstatera att någon kostnadsram inte finns fastlagd av regering och riksdag. Regeringen har inte ens gått ut med några direktiv för upphandlingen avseende nästa tågplaneperiod. Kommunikationsdepartementet avvaktar transportrådets redovisning i ärendet som skulle ha skett den 1 september men som blivit fördröjd.” Den 6 oktober 1989 skickar SLTF ett brev som med tanke på förhållandena är ganska hovsamt skrivet. Man säger bl.a.: ”Det finns inga som helst möjligheter att nu med sju månaders varsel ta över det ekonomiska ansvaret för en trafik som med nu gällande definitioner dessutom är att betrakta som en rent statlig angelägenhet. Kommuner och landsting har en hårt pressad ekonomi och vi kan inte acceptera att staten vältrar över nya kostnader i strid med 1988 års trafikpolitiska beslut och gällande avtal mellan staten å ena sidan och SLTF och de båda kommunförbunden å den andra.” Den 17 oktober 1989 hade jag en interpellationsdebatt — Rune Thorén var också med — med Georg Andersson. Min viktigaste fråga den gången var varifrån uppgiften kom att riksdag och regering hade fattat ett beslut om en kostnadsram på 618 milj.kr. Det var alltså den uppgift som transportrådets chef Claes-Eric Norrbom använde när han pressade olika kommuner och länstrafikhuvudmän.

Där är jag ganska hård i mina omdömen, eftersom jag noga hade studerat de beslut som hade fattats. Jag hade också klart för mig vilka beslut som ännu inte hade fattats. Jag sade att det var horribelt att det bussälskande transportrådet skulle få bete sig på detta sätt. Man var ju statens förlängda arm i kontakterna med län och kommuner. Det strider, sade jag, mot allt vad som diskuterats mellan regeringen och de olika partierna i riksdagen innan riksdagen fattade trafikbeslutet 1988. Jag fortsatte: ”Lika fullt har transportrådet använt utpressning i kontakterna med trafikhuvudmännen. Claes-Eric Norrbom, chefen för transportrådet, har t.o.m. använt lögnen som vapen, för han har påstått att han måste hålla sig inom en ram på 618 miljoner för sådan trafik. Det var väl en lögn, eller hur? Det finns ingen ram. Ingen instans har fattat ett sådant beslut. Det vet Norrbom, och det vet också regeringen.” Georg Andersson gav mig en åthutning och brännmärkte på det kraftigaste den typ av debattinlägg där man anklagar icke närvarande personer för lögn. Det här följdes av ett brev från Claes-Eric Norrbom till mig. Det är icke diariefört, men det har transportrådets brevhuvud. Eftersom det finns ledamöter här i kammaren som sitter med i transportrådet, vore det intressant att få en kommentar om de känner till detta brev eller om de på något sätt är inblandade. Claes-Eric Norrbom hänvisar till det anförande ur vilket jag citerade alldeles nyss och påstår att uttalandet är djupt kränkande och grovt förtal. De medel som transportrådet har haft att upphandla för har utifrån riksdagsbeslut och regeringsbeslut beräknats enligt sedvanlig praxis till 618 milj.kr., säger han. Lägg märke till de nya formuleringarna; det är inte längre definitivt. Men lika fullt påstår han att han inte har använt lögnen som vapen utan känner sig djupt kränkt. Jag försöker vara noggrann när jag citerar ur de olika handlingarna och ber er läsa i diskussionsprotokollet vad jag har sagt.

Just denna bana vet som enuigt banverkets bedomning inte skulle kunna tillgodoses inom 1 varje fall en tioårsperiod samt den ringa omfattning som trafiken hade på banan, har transportrådet inte ansett sig kunna upphandla trafik på bandelen. Transportrådet föreslog att banan borde överföras till länsjärnväg.” Som alla vet fattade regeringen den 18 januari beslut om att banan inte längre skall behandlas som en stomjärnväg utan skall överföras till länsjärnvägsnätet. Också här hade Claes-Eric Norrbom fått igenom precis det han ville. På samma sätt agerade regeringen. I efterhand kom man till oss i januari i samband med att budgetpropositionen lagts fram och sade att pengarna till den icke lönsamma trafiken på stomjärnvägsnätet inte skulle vara mer än 618 milj.kr. Det är mycket märkligt att man hamnade på just den summa som hade använts som ett lögnaktigt utspel för att påstå att riksdagen hade fattat beslutet. Undra på, herr talman, att vpk i år upprepar kravet på att transportrådet bör avskaffas. En institution eller ett statligt organ som har möjlighet att fortsätta att föra sin politik på detta sätt verkar vara så inympad med märkligheter att den helst bör avskaffas. Med den utgångspunkten tycker vi att miljöpartiets förslag är mycket bra, nämligen att det skall inrättas ett statligt verk för transporthushållning med en budget på 30 milj.kr. Utöver transportrådets nuvarande uppgifter skall det samordna transportbestämmelser och bästa transportlösningar utvecklas ur energi-, miljö-, sociala och samhällsekonomiska synvinklar. Jag ber att få yrka bifall till den reservationen liksom till de andra reservationerna i betänkandet som är undertecknade av vpk. Dessutom yrkar jag bifall till en centerreservation, som vi tidigare har missat att yrka bifall till. Den har nr 6 och handlar om stöd till skärgårdstrafiken.